Herr talman! Svensk statlig biståndsverksamhet till utvecklingsländerna har nu en mer än trettioårig erfarenhetsgrund att stå på. Biståndets utformning har präglats av 1950 och 1960-talens projekttänkande med särskiljande av tekniskt och finansiellt bistånd samt av 1970-talets mottagarcentrerade tänkande, i vilket mottagarländernas planer och behov utgör basen för biståndsplaneringen. En viktig roll i denna utveckling spelade FN:s beslut om att förklara 1960-talet som internationellt utvecklingsårtionde och att introducera det första enprocentsmålet. Kring detta skeende har den svenska biståndspolitiska debatten rört sig. Central betydelse har givits åt val av programländer, efter detta systems genomförande tidigt på 1970-talet, samt uppnåendet av enprocentsmålet. Denna diskussion präglas mera av politisering utifrån skilda ideologiska aspekter än av en realistisk grundsyn på problemen. Ävenså kan iakttas en förskjutning i uppfattning från en från början stark utvecklingsoptimism, präglad av tron på snabba resultat, främst genom industrialisering, till en mera resignerad känsla av uppgiftens tidskrävande natur. Situationen i dag pekar på att vi är inne i en ny brytningsperiod i såväl bilateral som multilateral biståndsverksamhet. Utvecklingen har klarlagt allt flera problemområden vilkas lösningar är beroende av ett nära, samordnat och konsekvent internationellt samarbete. Bevisen för detta är många. I sin anslagsframställning för 1983/84 citerar SIDA uppgifter hämtade från Internationella naturvårdsunionens världsstrategi för naturvård. Enligt denna kommer, om nuvarande utveckling består, en tredjedel av världens matjord att vara borta år 2000. Öknarna växer med 60 000 km? om året. Före sekelskiftet återstår endast hälften av jordens nuvarande regnskogar. Situationens allvar förstärks av att regnskogen redan decimerats med mer än en tredjedel av sin ursprungliga areal, av att av de sommargröna lövskogarna endast hälften återstår och av hårdbladskog 60 26, medan jordens barrskogar minskat med endast 11 90 och savannen med ett par procent. Vinnare är stäpp och öken. Följdverkan härav är bortfall av stora mängder transpirationsfuktighet ur luftcirkulationen, minskad nederbörd, ytavrinning och grundvattenspåfyllnad, ändrat temperaturklimat genom minskad kapacitet i transporten av värme mot högre breddgrader samt ändring av luftens innehåll av koldioxid och syre. Balansen i den hygriska cykeln måste återställas. Förändring av vegetationstäcket och frigörande av i fossila bränslen bunden koldioxid ökar luftens koldioxidhalt. En globalt pågående utveckling mot ökad kolanvändning för att lösa energifrågan kommer att med accelererad fart tillföra luften nya koldioxidmängder. Koldioxidcykeln måste komma under mänsklig kontroll, så att balans skapas mellan de levande växternas konsumtion, världshavens absorption och mänsklig verksamhets frigörande av koldioxid. Nedsmutsningen av hav, sjöar, vattendrag och grundvatten är ytterligare ett globalt problem. Sötvattnets ojämna geografiska fördelning är ett annat. En lokal bristsituation löses nu vanligen genom borrning och uppumpning av grundvattentillgångar, utan vetskap om huruvida återfyllning av grundvattenreserven sker i samma takt som uttaget. För framtiden kan detta innebära en än värre katastrof än vad dagens situation uppvisar. De gemensamma globala problemen är många, och deras lösning kräver snara, samordnade insatser på internationell grund. Det är utifrån denna bakgrund som UNESCO:s beslut i december 1982 får ses. Då fastställde dess medlemsstater ett sexårsprogram, för åren 1984-1989, betitlat Människans miljö och terrestra och marina resurser. Programmet är uppdelat på nio punkter med underavdelningar. Dess analys av problemen samt klarläggande av nödvändiga forskningsinsatser understryker nödvändigheten av samlade internationella insatser. Programmet kan därtill utgöra bas för ett bilateralt utvecklingsarbete vilket är anpassat till den globala målsättningen. I anslutning till här redovisade generella synpunkter på gränsöverskridande problem i biståndsverksamheten övergår jag nu, herr talman, till att behandla de delar av utrikesutskottets betänkande 1982/83:20 som berör landsbygdsutveckling, miljöoch markvård samt energi och särskilda program, såväl bilateralt som multilateralt. Moderata samlingspartiet ifrågasätter i reservation nr 5 om den nuvarande biståndspolitiken har den för ett effektivt utvecklingssamarbete nödvändiga flexibiliteten. Som främsta hinder framstår den kraftiga satsningen på landramarna. Kritiken stöds av den faktaredovisning för de övergripande, globala problem jag inledningsvis givit. Samordnade internationella ansträngningar försvåras av ett brett upplagt landramssystem. Ett sådant system ger inte heller tillräcklig frihet för koncentrerade insatser grundade på specifikt svenskt kunnande. Fördelarna av ett bättre utnyttjande av detta senare understryker vi även i reservation nr 9. Filosofin bakom denna reservation är att det föga lönar sig att sia om framtiden. Framtiden grundas på vad vi verkar för i dag. Följaktligen hävdar vi att u-hjälpen bör ”inordnas i ett målmedvetet arbete på att återställa och bygga upp förödda naturkapital och att återskapa den ekologiska balans som gått förlorad”. I detta regenereringsarbete ingår skogsoch trädplantering som en självklar uppgift av första prioritet i de flesta u-länderna. Arbetet härmed har ännu ett alltför ringa omfång. Exempel härpå ger en rapport från UNDP. Enligt denna planterades 1982 i FN:s regi 32 miljoner träd jorden runt, en siffra som mångdubbelt överträffas enbart i svenskt skogsbruk. Samtidigt påtalar rapporten att mer än 1,5 miljoner hektar skog förstörs årligen. I alla världens länder måste högsta prioritet ges åt att skydda och ersätta skogarna, understryker UNDP. Till stöd för skogsplanering krävs tillgång till ett utbyggt meteorologiskt observationsnät, kunskap om mätvärdenas bearbetning och rätta uttolkning samt tillgång till ett lämpligt kartmaterial. Svensk kompetens på dessa områden är god. Livsmedelsproduktionen per capita har i u-länderna sjunkit med över 1 9o mellan 1970 och 1979. Regionalt är denna nedgång mera dramatisk: i Afrika 10 96 och i Fjärran Östern 6 96. Följden har blivit ett växande importberoende. Ännu under 1950-talet var de flesta länderna i Afrika, Asien och Latinamerika närmast självförsörjande. Det importbehov av livsmedel, främst vete och ris, som vid början av 1960-talet uppgick till 15 miljoner ton hade vid slutet av 1970-talet stigit till 45 miljoner ton. Denna negativa trend fortsätter. Regeringen uttalar i proposition 1982/83:100 sin oro över denna alarmerande utveckling. Flera orsaker anges som vållande: torka, ekologisk sårbarhet, politiska åtgärder och bristande infrastruktur. Propositionens förklaring lider här av en påtaglig brist på analytisk skärpa. Något vetenskapligt underbyggt bevis finns ej för att en radikal förändring inträffat vad avser nederbördsklimat i berörda länder under 1970-talet. Torrperioder är ständigt återkommande och har tidigare kunnat mötas med traditionellt utvecklade jordbruksoch lagringsmetoder. Den ekologiska sårbarheten finns förvisso där och ökar med en gradvis förändring av främst nederbördsklimatet. Detta är emellertid en förändring som kan mätas inom ett sekulärt tidsmått och inte inom en tioårsperiod. Ett snabbare iakttagbart skeende måste söka sin orsak i mänsklig verksamhet såsom förändring av odlingsform och teknik. Bristande infrastruktur kan inte primärt åstadkomma torka. Däremot kan hävandet av följderna av torka försvåras och rent av omöjliggöras om de infrastrukturella förutsättningarna, exempelvis i form av vägar och transportmedel, ej föreligger. Politiska åtgärder kvarstår som orsak till en sjunkande livsmedelsproduktion. Till denna slutsats kommer även SIDA, som i sin petita framhåller att livsmedelsbrist i vissa afrikanska länder ”har sin grund mindre i tillfälliga motgångar av väderlekseller annan art än i de drabbade ländernas egen politik”. Denna politik skapar problem av institutionell och organisatorisk art. Exempel härpå kan hämtas bl.a. från Tanzania, Mogambique och Angola. Tanzania för en prispolitik som gynnar en stadsbefolkning i minoritet på majoritetens, småbrukarnas, bekostnad. Därtill kommer den tvångsmässigt genomförda sammandragningen av bönderna till byar, vilket i påtaglig grad inneburit ett ökat avstånd till den brukade jorden med produktionsnedsättning som konsekvens. Motsvarande följder kan utläsas ur Angolas och Mogambiques satsning på kollektivjordbruk av marxistisk modell. Den sjunkande livsmedelsproduktionen är grunden till regeringens uttalade vilja att ”en växande andel av såväl bilateralt som multilateralt bistånd bör inriktas på landsbygdsutveckling”. Denna allmänna viljeinriktning delas av moderata samlingspartiet. I den moderata motionen 1982/83:903 påtalas det hinder för en positiv landsbygdsutveckling som kan föreligga om en härmed samordnad utvecklingspolitik ej förs av mottagarlandet. Vidare föreslås en vidgning av begreppet landsbygdsutveckling till att omfatta jordbruksföretagets organisation, kooperation, skogsbruk, transporter, vattenförsörjning m.m. Därmed skulle möjligheterna att utnyttja svensk kompetens vidgas. Utskottsmajoriteten delar inte motionens bedömning i dessa avsnitt utan avstyrker yrkande 5 i motionen. Så som det redan tillämpas är landsbygdsutveckling ett mångfasetterat begrepp, som innefattar områden med påverkan på jordbrukets avkastningsförmåga. Hinder borde därför ej föreligga att tillföra ytterligare områden med samma effekt. Skäl finns, fru talman, att närmare uppehålla sig vid några för en positiv landsbygdsutveckling särskilt betydelsefulla områden. Tillgången till rent vatten är ur hälsosynpunkt nödvändig. Därtill innebär den en avsevärt minskad arbetsbelastning för kvinnorna, vilket framhålls i motion 1982/83:379 av Birgitta Rydle och Ann-Cathrine Haglund. Sverige har gjort betydande insatser på området. Utvärderingar visar emellertid att misslyckandena i form av havererade anläggningar varit omfattande. Orsaken ligger i användandet av en alltför avancerad teknologi med skötselkrav som ej kan uppfyllas av den lokala befolkningen. Den enkla teknologins filosofi måste få ökat insteg för att man skall vinna lokalbefolkningens medverkan. Rehabilitering av uppförda anläggningar kräver nu en växande andel av anvisade medel och minskar i motsvarande grad möjligheterna till satsning på nyanläggningar. Byskogsprogrammet, som kan ses som en del i en vidare målsättning med återbeskogning som syfte, är av betydande värde. Det skapar förutsättningar för att lösa problemet med brännvedsförsörjningen och därmed möjligheterna att avlasta kvinnorna och barnen deras arbetsbörda, då det är dessa som står för vedinsamlingen. Vidare kan byskog med rätt val av trädslag bidra till jordförbättring, så att nya grödor kan odlas. Satsning på byskogsprogrammet har förutsättningar att ge snabba och produktivitetsfrämjande resultat. Till landsbygdsutvecklingen hör även skapandet av en småindustri avsedd att tillgodose det lokala behovet av industriprodukter. Väsentligt är att småindustrin i möjligaste mån blir baserad på förädling av lokala eller inom landet tillgängliga råvaror. Här kan nämnas exempel på mindre lyckosamma satsningar från svensk sida. Inom ramen för nordiskt biståndssamarbete ingår gemensamma projekt, som närmast får hänföras till området för jordbruksoch landsbygdsutveckling. Projekten är lantbruksinstitut i Mbeya i Tanzania, kooperationsprojekt i Kenya och Tanzania, lantbruksprogrammet i Mogambique , institutet för utvecklingsadministration i Tanzania samt stöd till transportkommissionen för södra Afrika. Sveriges del av kostnaderna härför finns anmärkningsvärt nog inte upptagen i propositionen, men uppgick detta år till 50 milj.kr. Gjorda utvärderingar visar på funktionella brister främst på grund av organisatoriska förändringar genomförda av mottagarlandet samt på grund av det senares större intresse för kvantitet än kvalitet. En labil säkerhetssituation i Mogambique äventyrar genomförandet av hela MONAP-projektet. Detta förutan har svårigheterna inom MONAP varit avsevärda. Projektet är därför föremål för en större utvärdering, enligt Nordiska ministerrådets senaste rapport. Den samnordiska biståndsverksamheten har genom sin styrka i multilaterala sammanhang kunnat företräda en gemensam ståndpunkt. I bilaterala frågor möjliggörs en biståndspolitisk harmoniering mellan länderna, ytterligare stärkt av det operativa samarbetet. Det administrativa systemet och beslutsprocessen är emellertid komplicerade och tidsödande. För att bättre tillvarata fördelarna och eliminera nackdelarna bör en översyn ske av denna Nordiska rådets verksamhet. Den internationella ekonomiska krisen har satt spår inte blott i Sveriges ekonomi utan även i de multilaterala organens finansiella situation. Trots de starka krav på återhållsamhet som åvilar oss av statsfinansiella skäl, förordar vi moderater ett oförändrat anslag till multilaterala biståndsändamål. Regeringens förslag ligger 40 milj.kr. högre.

Fru talman! Jag avser att i mitt inlägg uppehålla mig vid vad som anförs i de moderata reservationerna nr 9, 15 och 67, folkpartireservationen nr 66 samt vpk-reservationen nr 17. De fyra förstnämnda reservationerna har ett gemensamt tema, nämligen kravet att de svenska biståndsinsatserna borde bindas i högre grad dels genom olika åtgärder för att öka användningen av svenska resurser i biståndet, dels genom ett uttalat krav på en ökning av de svenska u-krediterna. I reservation nr 9 skriver moderaterna att SIDA bör ”försöka identifiera de områden där u-ländernas önskemål sammanfaller med förekomsten av ett konkurrenskraftigt svenskt utbud”. Med andra ord — en styrning som i första hand skulle passa det svenska näringslivet. I moderaternas reservation nr 15, som behandlar biståndets återflöde, sägs bl.a. att det ”bör också vara möjligt att i vissa fall överlåta hela biståndsprojektet på företag, som sedan får svara för genomförandet av projektet. Intresse för sådana insatser torde finnas inom näringslivet”, förklarar moderaterna, som vill ge intryck av att vara särskilt initierade på detta område. De här frågorna har blivit något av ett klassiskt debattämne. Vi har ju debatten om den komplicerade Kotmaleaffären i färskt minne. I moderaternas reservation 67 angående u-krediter välkomnas en ökad satsning på metoden att använda u-krediter men förordas ”att u-krediter främst ges till länder som kan bedömas ha tillräcklig kreditvärdighet”.

Detta måste alltid gå i första hand. Kan denna målsättning förenas med u-ländernas intresse beträffande utnyttjandet av svenska produkter och tjänster, för att tillfredsställa de behov som u-länderna har, bör möjligheterna till detta naturligtvis underlättas. Redan nu spelar det s.k. återflödet en stor roll. Med återflödet menar vi som bekant det belopp som kommer tillbaka genom att biståndsmedel används för att köpa svenska varor och tjänster. Det rör sig f. n. om ca 40 96. För Vietnams del är andelen uppe i hela 80 20. När det gäller u-krediterna framgår av årets budgetproposition — det har sagts flera gånger här i dag — att dessa föreslås ökas från 300 milj.kr. under innevarande budgetår till 500 milj.kr. nästa budgetår. Då kreditvolymen är tre gånger större än det anvisade beloppet, kan på denna väg upphandlingen i Sverige öka till 1500 milj.kr. Regeringens förslag innebär alltså att möjligheten betydligt vidgas för u-länderna att i fortsättningen utnyttja u-krediter. Utskottsmajoriteten avvisar moderaternas ivrigt uttalade intentioner med klart kommersiella förtecken. Det borde vara ganska allmänt känt att en utredning — och det har utrikesministern varit inne på — redan sysslar med de här frågorna. Den har fått till uppgift att lämna sitt betänkande senast den 1 juli i år. Utredningen leds av Hans Lundström och tillsattes av den tidigare mittenregeringen. Utgångspunkten för utredningen var — jag har tagit fram de gamla direktiven och studerat dem — att göra en utvärdering av denna bidragsform sedan den varit i kraft i två år. I utredningsdirektiven anförde den dåvarande departementschefen att granskningen av projektens utvecklingseffekt inte kunde anses vara särskilt djupgående. I direktiven sägs därför bl.a. att ”endast i undantagsfall torde man inom BITS och SIDA ha tid och kapacitet att djupare analysera utvecklingseffekterna av de föreslagna projekten. Utredningen bör diskutera huruvida projektgranskningen bör fördjupas och i vilka fall och hur detta bör göras.” Departementschefen uttalade att det krävdes en bättre uppföljning. Utredningen fick även i uppdrag att diskutera den nuvarande subventionsnivån med hänsyn tagen till de mål som uppsatts för u-kreditsystemet, kostnadsfördelningen och dess redovisning samt att presentera förslag på detta område. Utredningen har också till uppgift att utvärdera och undersöka om detta system skulle kunna rationaliseras. Vidare skall en jämförelse göras med system som har likartade syften i vissa andra länder, framhålls det i utredningsdirektiven. Mot denna bakgrund framstår moderaternas ovilja att avvakta det nära förestående utredningsresultatet, innan man ställer yrkanden om ytterligare åtgärder på detta område, som mycket märklig. Nästan lika förbryllande är reservation 66 av Rune Ångström som ställer yrkanden om ökade u-krediter utan att vilja avvakta vad utredningen har att säga. Det är ju Rune Ångströms partiledare, Ola Ullsten, som under sin tid som utrikesminister skrev direktiven till den utredning som vi nu väntar på. Inte var det väl nödvändigt att vara kluven även i frågor av denna karaktär? Det har sagts mycket här i dag om u-krediterna, och jag kan försäkra kammaren att vi har haft en mycket grundlig föredragning av företrädare för departementet inför utskottet. Det har tydligt och klart deklarerats att det för socialdemokratins del står helt klart, att skall vi gå vidare på denna väg, måste vi ge mottagarsidan likställdhet i förhållande till oss som kreditgivare. Den deklarationen gavs av regeringens representant i utskottet när vi behandlade frågan. Nu vet vi en del om vad satsningen har inneburit. Jag har på min bänk en alldeles färsk rapport, som visar vilka länder som vill ta dessa krediter i anspråk. Den visar — den upplysningen vill jag rikta framför allt till herr Måbrink — att det är programländerna som varit mest intresserade av denna biståndsform. De har enligt de siffror som gäller för första kvartalet i år tagit i anspråk 70 20 av den totala kreditgivningen. Så några ord om vpk-reservationen nr 17. Enligt min mening förs där en polemik rätt ut i luften. När utskottsmajoriteten på s. 51 i betänkandet erinrar om att regeringens förslag innebär måttliga höjningar av medelsramen för flertalet programländer och att det är budgetläget som motiverar en sådan begränsning av de svenska bilaterala biståndsinsatserna, går vpk i taket. Av texten i reservationen att döma tror sig vpk i denna slutsats finna ett angrepp mot länder som inte har flerpartisystem. Reservationens text är märklig, då den uppenbarligen polemiserar i frågor som utskottsmajoriteten inte haft anledning att uppehålla sig vid i detta sammanhang. Om nu detta var en hjärteangelägenhet för vpk att få sagt, så förefaller metoden att lämna ett särskilt yttrande i stället för en reservation ha varit naturligare. Jag vill framhålla detta, även om vpk:s inställning — enligt min mening — speglar en viss överkänslighet i denna fråga. Fru talman! Med det anförda yrkar jag avslag på reservationerna 9, 15, 17, 66 och 67 samt bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Det fanns i Sture Palms anförande en samstämmighet med mina åsikter. Jag anser att vi bör rikta vår hjälp till de nödlidande människorna i världen. Det är det väsentliga. Vi är också samstämmiga i uppfattningen att det skall råda jämställdhet mellan kreditgivarna och mottagarländerna när vi inleder förhandlingar om de krediter det gäller. Det behöver vi alltså inte tvista om. Bakgrunden till att folkpartiet har lagt fram sitt förslag är att vi anser att de svenska företagens kompetens är så stor att de på ett avgörande sätt kan bidra till den ekonomiska och sociala utvecklingen i u-länderna. Ett ökat samspel mellan företagen och de svenska biståndsinsatserna är därför till fördel då det gäller både utvecklingsansträngningarna i tredje världen och utvecklingen i Sverige. Vi anser att u-länderna behöver svenska varor, svensk teknik och svenskt kunnande, och de blandade krediterna har ett biståndsinslag som möjliggör för dessa länder att få del härav. Vi har gjort undersökningar om behovet av dessa pengar. Undersökningarna kan kanske inte karakteriseras som en utredning, men vi har i alla fall funnit att det redan nu råder ett mycket stort behov. Vi tycker därför att man bör plussa på budgetposten i fråga med 180 milj.kr. redan i årets budget. Sedan får vi avvakta vad utredningen säger om inriktningen och storleken av beloppet för framtiden. Vi vill ifrån folkpartiet dock uttrycka den uppfattningen att det redan nu är ett stort behov av dessa pengar, och det är därför som vi har förespråkat detta extra anslag.
Fru talman! Detta inlägg gjorde inte att folkpartiets uppträdande framstår som mindre märkligt. Ola Ullsten, som sitter här i sin bänk, satte ju vissa frågetecken för denna biståndsform. Därför tillsattes en utredning, vilket vi tycker var mycket klokt. Direktiven är utomordentligt intressanta och värdefulla, och utredningens resultat skall läggas fram om några veckor. Det skall, som jag förut sade, vara framlagt före den 1 juli. Då kommer hans partivän, Rune Ångström, och yrkar på ett påslag på 180 miljoner, och han kan inte avvakta vad den Ullstenska utredningen har att lära oss för den fortsatta hanteringen av detta ärende. Det är detta jag menar är en mycket märklig hantering av frågan. Nu har vi stor förtröstan om vad som skall ske — vi har fått en socialdemokratisk regering — och som utrikesministern sade tidigare är det regeringens sak att göra en prövning av hela det här utredningsmaterialet när det ligger på bordet.

Fru talman! Jag vill först instämma i de värderingar och principer som Sture Korpås gav uttryck för i sitt huvudanförande. I vår värld har vi pengar till kanoner och missiler, men vi har inte pengar att täcka de väldiga behoven av mat, bostäder, utbildning, hälsooch sjukvård. Spänningar och konflikter i världen bottnar ytterst i den ojämlikhet och orättvisa som råder. Vi har å ena sidan i-länderna med sin ohämmade konsumtion och sitt överflöd. Å andra sidan har vi u-länderna med sin fattigdom. Detta är ert skäl till att vi aldrig får förtröttas i vårt biståndsarbete. En utjämning i världen är en förutsättning för fred. Svenskt biståndsarbete är ett led i det svenska fredsarbetet. Det andra skälet är solidariteten. Vi är alla världsmedborgare, och inget folk har rätt att sko sig på andra folks bekostnad. En utjämning måste till mellan olika levnadsnivåer. I tider av ekonomisk åtstramning växer egoismen, och rösterna blir fler som kräver att vi i första hand skall tänka på oss själva och mindre på u-länderna. Men solidariteten måste ligga fast som en klippa. Om vi jämför våra levnadsvillkor i Sverige med levnadsvillkoren i u-länderna, inser vi att vi fortfarande ger av vårt överflöd. U-länderna kommer mer och mer att behöva vårt stöd och vår hjälp. Den ekonomiska krisen som går över världen drabbar också u-länderna. Flera u-länder har redan drabbats av finansiella kriser, t.ex. Mexico och Brasilien, och ytterligare u-länder kan hamna i finansiella kriser som förvärrar deras svårigheter. Vårt bistånd behövs, och det måste vara effektivt. För kommande år måste vi uppnå enprocentsmålet. Blev det internationella kvinnoåret 1975 en vändpunkt för kvinnornas situation i världen? Blev Köpenhamnskonferensen en vändpunkt för kvinnorna när det gäller likaberättigande och människovärde? Och världsaktionsplanen som antogs på kvinnokonferensen i Mexico, innebar den en vändpunkt? Nej, så blev det inte. Världsaktionsplanen lägger fast hur kvinnorna diskrimineras som människor och medborgare. Här finns kvinnors ojämlikhet och de orättvisor som drabbar kvinnor bekräftade av FN. Några förbättringar kan vi inte se. I stället är sanningen den att kvinnors förhållanden har försämrats på väsentliga områden. Mer än 60 90 av världens över 8 miljoner analfabeter är kvinnor och flickor. Betydligt färre flickor än pojkar skrivs in i skolorna i u-länderna. Många fler flickor än pojkar faller ifrån innan skolan avslutas. Flickor är ofta mer undernärda än pojkar. Det finns mycket ofrihet och förtryck i vår värld. De mänskliga rättigheterna trampas under fötterna. Av världens förtryckta är kvinnorna den ojämförligt största gruppen. Utveckling och bistånd missgynnar kvinnorna, i synnerhet vid övergång från självhushållningsekonomi till penningekonomi. FAO räknar med att kvinnorna vissa länder står för 80 70 av matproduktionen, men de får endast iliten utsträckning del av jordbruksrådgivningen, och livsmedelshjälp som ges gratis kan också missgynna kvinnor som arbetar i jordbruket. Kvinnor i u-länderna är över huvud eftersatta i utvecklingsarbetet, och biståndspengarna går dem ofta förbi. Kvinnornas medverkan i utvecklingsprocessen är något absolut nödvändigt. I motion 897 av centerledamöterna Karin Andersson och Sture Korpås hemställs att FN:s kvinnofond, som syftar till att ge ekonomiskt och tekniskt stöd till utvecklingsprojekt som gynnar kvinnorna i u-ländernas fattigaste befolkningsgrupper, skall finnas kvar efter kvinnoårtiondets slut 1985. FN:s generalförsamling har enligt utskottet antagit en resolution i denna riktning, och Sverige har ställt sig bakom den. Kvinnofonden har projekt i 78 länder, och projekten har ofta formen av försöksverksamhet som syftar till att understödja och hjälpa kvinnor fram till självförtroende. Att kvinnofonden får vara kvar är emellertid ännu inte formellt beslutat, och efter vad jag förstått råder en viss tveksamhet inom FN-organisationen. Det är angeläget att vi bevakar den här frågan. Visserligen anses motionen besvarad, men jag hoppas och förväntar mig att regeringen också har ett intresse i denna fråga. Det är självfallet viktigt att alla FN-organ låter kvinnorna få del av utvecklingsprocesser på olika områden, men kvinnofonden behövs för speciella kvinnoprojekt. Jag hoppas också att våra politiska kvinnoförbund vill medverka till att skapa opinion för att bevara kvinnofonden. Från centerns kvinnoförbund är vi beredda att göra det. SIDA:s kvinnoråd för internationellt bistånd, KIB, som riksdagen beslutade om i fjol, håller på att finna sina former. Det ser ut att bli ett bra instrument när det gäller att granska det svenska biståndets betydelse för kvinnor i u-länder. Från ett samarbetsprojekt i skogsbruk i Tamil Nadu i södra Indien, som Sverige stöder, rapporteras hur svårt det är för kvinnor att engagera sig när de är nedtryckta. Det är också svårt för kvinnorna att engagera sig i skogsprojektet eftersom ingen barntillsyn är ordnad. Antingen får kvinnorna avstå från arbetet eller ha barnen med sig. När kvinnoorganisationer har ordnat barntillsyn går allt mycket lättare. Barnen får dessutom social träning och ett mål mat om dagen. Det visar att det ofta är med tämligen enkla medel som man kan stödja kvinnorna. Denna studieresa till Indien och Bangladesh företogs alltså av deltagare i SIDA:s kvinnoråd. Situationen i Centralamerika har länge skakat världen. Bilder på terror, massakrer och flyktingar har etsat sig fast på våra näthinnor. President Reagans politik i Centralamerika har hittills varit ett misslyckande. Reaganadministrationen medverkar till upprustning i regionen för hundratals miljoner dollar. Är ett nytt Vietnamkrig under uppsegling? Att USA:s nationella säkerhet skulle vara hotad genom utvecklingen i Centralamerika är en befängd tanke. Nyligen har i amerikansk TV redovisats att källor i Pentagon har sagt att CIA leder räder in i Nicaragua i spetsen för ”contras”, kontrarevolutionärerna i Honduras. Detta har Nicaragua informerat om tidigare — och anklagat USA för att organisera terrorverksamhet mot Nicaragua. Nu har detta belagts. Allteftersom tiden går kommer svårigheterna att skärpas i Centralamerika, och hjälpbehovet kommer att öka. I El Salvador och Guatemala pågår blodiga inbördeskrig. Hundratusentals människor tvingas till landsflykt. De nya flyktingproblem som uppstår har en annan karaktär. Det gäller fattiga bönder och lantarbetare som ofta är analfabeter. Det svenska biståndet till den centralamerikanska regionen är oerhört betydelsefullt. Det finns i utskottet olika uppfattning om hur stödet skall fördelas. Vi i centern är medvetna om både Nicaraguas behov av bistånd och den övriga regionens behov. En förstärkning av regionens behov kan ske genom överföring av 25 milj.kr. från anslagsposten för Nicaragua. Centerpartiet har en annan syn på katastrofbiståndet än utskottsmajoriteten. Utskottsmajoriteten anser att det är rimligt att regeringen förfogar över en post som kan användas för icke förutsedda biståndsbehov, alltså behov som inte nödvändigtvis har katastrofkaraktär. Utskottet ser ingen väsentlig olägenhet i att låta katastrofanslaget ha även denna uppgift. Anslaget utnyttjas således som en allmän reservpost. Det borde vara självklart för alla, inte bara för centern, att om man har en anslagspost för katastrofer bör dessa medel också användas just vid katastrofer och inte för allehanda andra ändamål. Behoven av katastrofinsatser är så stora i vår värld att några reservationer inte borde behöva uppkomma inom posten. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till de reservationer som jag har undertecknat och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Den kris i världsekonomin som har drabbat även oss drabbar u-länderna med långt större kraft. I Sverige oroar vi oss över en arbetslöshet på något mer än 3 20, den högsta siffran sedan 1930-talet. I u-länderna handlar det ofta om att en tredjedel av den arbetsföra befolkningen är utan arbete. Att vara arbetslös innebär en social och psykisk påfrestning för alla. I u-länderna betyder det också att man måste svälta. I Sverige är vi, på goda grunder, bekymrade över en stor utlandsskuld. Ungefär 10 96 av vår export går till räntebetalningar. I genomsnitt för u-länderna går omkring hälften av exportinkomsterna åt för att klara räntor och amorteringar på lån från utlandet. I de sämst ställda u-länderna måste alla exportinkomster användas för att klara skulderna. De krisprogram som situationen i dessa länder kräver får det som vi i Sverige kallar åtstramningspolitik att verka ganska futtigt. Inte minst drabbas de stora utvecklingsprogrammen, som ofta lånefinansieras på den internationella kapitalmarknaden. Många u-länder har i själva verket hamnat i ett läge som bör beskrivas som total ekonomisk kollaps. Till bilden hör också att i de ekonomiska problemens släptåg följer inte bara svält och elände för människorna utan också inre politisk oro med allt vad det kan innebära i politiskt redan instabila länder. De rika länderna i världen har hittills, om man skall vara uppriktig, ställt sig ganska kallsinniga till den katastrof som är på väg att drabba — eller delvis redan har drabbat — många av u-länderna. Av den massiva resursöverföring som det har talats så mycket om har det inte blivit någonting alls. Redan i sin rapport 1981 sade Världsbanken att industriländerna skulle behöva fördubbla sina biståndsinsatser för att dessa skall motsvara uländernas minimibehov. I och för sig vore detta inte någon stor insats. Det skulle vara svårt att tala om den som en massiv resursöverföring. Det hade handlat om ca 25 miljarder kronor, eller om bråkdelar av de rika ländernas nationalinkomster. Men biståndet har inte ökat alls. Det står stilla eller sjunker kanske rent av. Oljeländerna ger bistånd som motsvarar ett dubbelt FN-mål, dvs. att man varje år skall betala ut minst 0,7 20 av sin bruttonationalinkomst i u-landsbistånd. OECD-länderna, till vilka Sverige hör, ger ett halvt FN-mål, östblocket ger ett tjugondels FN-mål. Till detta kommer att också FN:s biståndsprogram körs på sparlåga och att någon ökning inte heller har skett i Världsbankens utvecklingsprogram. Bilden är alltså den som vi tyvärr har tvingats vänja oss vid på senare tid. U-länderna fortsätter att svälta, industriländerna fortsätter att snåla. På många håll lever man i föreställningen att denna snåloch svältkur är det som skall göra världsekonomin frisk igen. Naturligtvis har det som hänt i världsekonomin inte kunnat undgå att i hög grad — det vet vi själva från vårt eget land — påverka utformningen av den nationella ekonomiska politiken. Hög inflationstakt, stora underskott i industriländernas bytesbalanser till följd av stigande oljepriser och svårigheter att finansiera den offentliga verksamheten har tvingat fram besparingar och en sänkning av den ekonomiska aktiviteten. Lika klart är det, fru talman, att åtstramningen på många håll blivit så stark att den i stället för att skapa nya förutsättningar för tillväxt har hämmat tillväxten. Man kan utan vidare säga att den konservativa ideologi som styr eller styrt flera av de viktigaste industriländerna i deras interna ekonomiska politiska uppläggning i hög grad har karakteriserat attityden i industriländerna som grupp till u-ländernas situation, och där kan vi dess värre inte skryta med att ha varit särskilt framsynta för egen del heller. Huvudtanken har helt enkelt varit att vi inte har råd med u-hjälp, att de ekonomiska svårigheter som industriländerna själva brottas med gör att hänsynen till u-ländernas situation måste få komma i andra hand. Detta är ett mänskligt hänsynslöst resonemang. För att hjälpa upp konjunkturen skall redan fattiga bli ännu fattigare, de redan arbetslösa får finna sig att gå utan arbete ännu en tid, och ytterligare några miljoner barn skall dö av undernäring. Men för dem som tycker att detta är sentimentalt trams — och det finns alltså många som gör det — eller som mer eller mindre hatar tanken att vi i Sverige över huvud taget har något ansvar för andra än oss själva, kan det vara värt att veta att detta sätt att försöka bota världsekonomins kris inte håller ens rent ekonomiskt. U-länderna är en del av världsekonomin. I själva verket utgör de en ganska viktig del av världsekonomin. Den ökning i världshandeln, som ägt rum under de senaste årtiondena, har i inte obetydlig omfattning berott på ökad efterfrågan just från den ländergruppen. När de fattiga ländernas exportinkomster helt eller till stora delar nu slukas av räntor och amorteringar blir det naturligtvis ganska litet kvar för varuimport. Det innebär i sin tur att u-ländernas efterfrågan avtar och bidrar till den stagnation som leder till arbetslöshet också i industriländerna. Det är detta och andra samband man tänker på när man talar om det ömsesidiga beroendet mellan industrioch utvecklingsländer. Detta samband finns utförligt klarlagt i svenska biståndspropositioner, i den s.k. Brandtkommissionens rapport, i Världsbanksstudier och på många andra håll. Det var också den tanken som låg bakom den kanske opraktiska men ändå rätt tänkta idén att i FN:s regi ordna förhandlingar som skulle eftersträva en samordnad global syn på biståndsfrågor, miljöfrågor, energifrågor, frågan om handelns utveckling och frågor kring de monetära problemen. I oktober 1981 träffades ett tjugotal regeringschefer och utrikesministrar i Cancåm i Mexico med det uttalade syftet att ge politisk tyngd åt tanken om det ömsesidiga beroendet. I dag, fru talman, ser tyvärr såväl Brandtkommissionen som Cancånsamtal och idén om globala utvecklingsförhandlingar ut att vara ett minne blott. Idéerna har aldrig kunnat omsättas i praktisk politik. Industriländerna traskar vidare och hoppas på en uppgång i konjunkturen. U-länderna har inte mycket annat att hoppas på än en fortsatt vandring genom fattigträsket. En konjunkturuppgång kanske kommer. Indirekt kanske den också får viss betydelse även för u-länderna. Men den kan aldrig bli någon lösning på den strukturella underutvecklingskris som u-länderna nu är inne i. För detta behövs att u-ländernas kreditbörda kan lättas, t.ex. genom en global skuldavskrivning av samma modell som den dåvarande svenska regeringen genomförde 1978. U-länderna behöver stöd för sina ansträngningar att komma bort från det ensidiga oljeberoendet. De behöver ökade kunskaper och ökade resurser för att lösa sina miljöproblem och ökad kapacitet att klara sin livsmedelsförsörjning genom egen produktion. Till detta kommer deras behov av fastare råvarupriser och annan hjälp på handelns område, och — ingalunda minst — ökat bistånd. Inte minst för de fattigaste länderna är detta i själva verket livsavgörande. Sverige kan inte ensamt åstadkomma särskilt mycket av allt detta. Men vi kan ge vår del av biståndet. Vi har lovat både hemma och i FN att vi skall ge minst 1 26 av vår bruttonationalinkomst. Det har tills helt nyligen funnits en bred enighet i riksdagen om att leva upp till det löftet. Förra året bröts den enigheten. Moderaterna ansåg det oförsvarligt att inte också spara på u-hjälpen. 800 miljoner skulle bort. Socialdemokraternas talesman i riksdagsdebatten då, den förra biståndsministern Gertrud Sigurdsen, sade följande om moderaternas förslag: ”Tår händer så det ganska remarkabla att moderaterna kräver en sänkning av biståndsanslaget med 800 milj.kr. Kanske är det så att moderaterna aldrig har velat ha 1 20 av BNP, eller BNI, som det numera heter. Kanske är det så att moderaterna i år visar vad de egentligen alltid har velat. Kanske är det så att moderaterna inte tycker att den internationella solidariteten är en angelägen fråga för Sverige. Även om vi från socialdemokratiskt håll riktat viss kritik mot regeringens olika beräkningsknep och nya definitioner för att hålla fast vid enprocentsmålet, stöder vi helt regeringens förslag om att biståndet skall motsvara drygt 1 26 av bruttonationalinkomsten. Vi bör, trots våra egna ekonomiska problem, ha råd med detta anslag till länder som har det ofantligt mycket svårare än vi.” I dag är Gertrud Sigurdsen medlem i en regering som nästan ordagrant har lånat de moderatargument man gisslade för ett år sedan. Det är kärvt i den svenska ekonomin, och då måste också biståndet maka åt sig, säger socialdemokraterna i dag. Så sade också moderaterna för ett år sedan. Egentligen blir inte effekten av besparingen så stor som det kan se ut, säger regeringen i sin biståndsproposition. Precis samma sak försökte moderaterna skylla ifrån sig på i fjolårets biståndsdebatt, när de lade fram sina besparingsförslag. Utrikesministern gjorde i sitt inledande anförande ett visst nummer av att regeringen öppet redovisar de besparingar som man gör på biståndsområdet — och det skulle bara fattas annat. Det finns en sådan redovisning för nästa budgetår. Den innebär att den egentliga biståndsverksamheten går miste om ca 400 milj.kr. det året. Det anmärkningsvärda är inte att regeringen kommer till riksdagen med sina förslag till budgetfrågor. Därvidlag har den f. ö. inget val. Det finns ju inget annat sätt att få anslag än att gå till riksdagen och begära dem. Vad som är anmärkningsvärt är i stället vad som inte sägs i biståndsbudgeten. Det får man däremot läsa i den kompletteringsproposition som framlades för ett par veckor sedan. På ett ställe antyds oklarheten om vad man menar är slående, och kanske är det avsiktligt. Det heter att biståndsanslagen i fortsättningen inte alls skall knytas till BNI, utan till den tilltänkta regeln att inga anslag över huvud taget ökas med mera än 490, oavsett vad som händer med penningvärdet. Tanken med detta är att vi alla skall hjälpas åt att hålla inflationen nere, dvs. alla vi här i Sverige. Det kanske är en rimlig tanke; vi skall studera förslaget. Men hur kan man förklara varför u-länderna skall hjälpa Sverige att klara sin inflation? Vad är det, herr utrikesminister, som u-länderna egentligen skall göra för att medverka till dämpade prisstegringar i Sverige? På ett annat ställe i kompletteringspropositionen framgår att man tänker sig att de s.k. förmånliga u-landskrediterna — frågan har delvis tagits upp i denna debatt — helt och hållet skall finansieras över biståndsbudgeten. En s.k. blandad eller särskilt förmånlig u-landskredit består ju av en gåvodel på minst 25 96 och ett kreditbelopp. I dag betalas gåvoandelen över biståndsbudgeten, vilket är rimligt. Det är ju bistånd det handlar om. Att också låta kreditbeloppet, som det står i kompletteringspropositionen, ”ingå i biståndsramen” är däremot inte rimligt. Det handlar ju om en vanlig kommersiell kredit, såvida man inte helt och hållet gör om den, avskaffar de blandade krediterna och inför något helt annat. Då skall den naturligtvis inte finansieras över biståndsanslaget utan precis såsom hittills lånas upp inom det s.k. SEK-systemet. Om man går in för den uppläggning som kompletteringspropositionen anger, kommer man att binda ca 1 miljard kronor av biståndsanslagen för den här sortens krediter. Regeringens förslag innebär alltså, om de nu genomförs, en mycket kraftig åderlåtning av biståndsanslagen, långt kraftigare än de 400 milj.kr. som utrikesministern skröt litet grand över att man vågade redovisa. Om jag har räknat rätt och mina antaganden i övrigt är korrekta handlar det om att regeringen föreslår en inbesparing av biståndet som är ungefär dubbelt så stor som den moderaterna har vågat föreslå. Hittills har det handlat mer om mummel än om klartext, men jag hoppas att detta mummel till sist övergår i tystnad. Med anledning av det som har skrivits vill jag emellertid fråga utrikesministern vad som egentligen ligger bakom. Är det tänkt att biståndet faktiskt skall omfattas av den s.k. avindexeringen, dvs. endast få stiga med ett visst procenttal i stället för som hittills följa BNP-utvecklingen och — på senare tid — BNI-utvecklingen? Svaren är viktiga. Blir det ja på båda frågorna, kan Sverige inte fortsätta att hävda att vi lever upp till enprocentsmålet, ens med hjälp av bokföringsknep. Då är också enigheten kring de biståndspolitiska frågorna definitivt bruten, vilket jag skulle beklaga. Därför hoppas jag att utrikesministern klart och entydigt kan säga att vi inte är beredda att göra sådana ingrepp i biståndsbudgeten. Fru talman! Den nytta vi kan göra för u-länderna går naturligtvis inte att enkelt mäta i procent av BNI eller andra tal. Det handlar också om vilka vägar man försöker gå i u-länderna för att förbättra sin situation, vilka mål vi har för vår biståndsgivning och vad våra pengar till sist kommer att användas till. Vilken nationell politik u-länderna väljer är deras sak, inte vår. Bistånd är till för att rätta till försummelser bl.a. under kolonialtiden, inte för att införa ett nytt slags kolonialism. Däremot är det vår sak att avgöra om den utvecklingspolitik som valts kan utgöra grunden för ett konstruktivt biståndssamarbete. För de länder som vi nu samarbetar med har den frågan en gång blivit med ja besvarad. Under den tid vi bedrivit svenskt utvecklingssamarbete med u-länderna har vi lärt oss att teori och praktik, planer och verklighet, ofta är olika saker. Vi har också lärt oss att bistånd måste vara långsiktigt. Det finns, som vi skriver i vår partimotion, ingen snabbutveckling. Därför måste vi — vilket Rune Ångström utvecklade i sitt anförande — säga nej till allehanda krav, inte minst från moderathåll, på att biståndet skall avbrytas, därför att vi ogillar inslag i ett u-lands inrikeseller utrikespolitik. Samtidigt måste vi vara beredda att minska eller höja biståndsanslag till ett visst land, utan att detta skall uppfattas just som en politisk markering. Att Bai Bang-projektet t.ex. dragit stora kostnader innebär inte att Vietnam för all framtid har tillförsäkrat sig oförändrat stora biståndsanslag — i varje fall borde det inte vara så. Vi måste också se litet mer praktiskt på våra utvecklingsmål. Vi måste t.ex. inse att det ibland, i varje fall i ett kortare perspektiv, kan finnas en konflikt mellan ökad tillväxt och inkomstfördelning. Vi kan inte avstå från ett projekt bara därför att det på kort sikt statistiskt ökar inkomstklyftorna, om vi vet att det samtidigt på längre sikt bidrar till förbättrade levnadsvillkor för alla. Det är också viktigt att vi tar talet om en samlad u-landspolitik på allvar. Därmed menas att vi skall utnyttja vår totala resursbas, som det ibland heter i texterna, för att samverka med u-länderna på ett för både dem och oss förmånligt sätt. Här spelar industrins resurser stor roll. Kommersiellt samarbete har primärt andra mål än biståndssamarbete. Att u-länderna vill ha både investeringar och bistånd beror på deras insikt om att båda typerna av samarbete kan användas i utvecklingsarbetets tjänst. Därför är blandade krediter bra. Folkpartiet har föreslagit att det programmet skall utvidgas. Socialdemokraterna säger nej. Fram till denna biståndsdebatt sade socialdemokraterna nej till först introduktionen av sådana krediter och sedan i regel till höjningen av dem, därför att man menade att detta var kommersiell verksamhet, som inte fick belasta biståndsbudgeten. Nu, när man uppenbarligen är på väg att kommersialisera för glatta livet, inte bara krediterna utan även annat, väljer man en annan motivering och skyller på en utredning som jag har tillsatt, som om den på något sätt skulle hindra att man utökar programmet med blandade krediter. Det är ungefär som att hävda att allt det kloka som utrikesministern sade om behovet av att utvärdera biståndet över huvud taget skulle hindra oss att öka biståndsanslaget. Det var inte någon begåvad synpunkt, Sture Palm. Också de svenska frivilligorganisationerna spelar en viktig roll i vårt biståndssamarbete. Man kan även säga att de utgör en del av den svenska resursbasen för u-landssamarbete. Det var kyrkorna som började. Att hjälpa fattiga blev en del i deras mission. Kyrkorna inspirerade så småningom också andra organisationer och till sist även statsmakterna. Ofta är det kunskaper om och kontakter med u-länder genom missionsarbetet som bestämt urvalet av samarbetsländer för det statliga biståndet. Frivilligorganisationernas biståndsarbete når direkt ut till människorna i u-länderna. Genom samarbetet med systerorganisationer i u-länderna skapas en folklig kontakt mellan givare och mottagare. I Sverige ger frivilligorganisationernas information till medlemmar och andra om sin verksamhet en långt mera personlig och levande bild av situationen i u-länderna än vad SIDA kan åstadkomma. Frivilligorganisationernas bistånd är effektivt och drar ett minimum av administrationskostnader. Det är säkert ingen överdrift att säga — och utrikesministern var själv inne på det — att den svenska biståndsviljan står och faller med att våra folkrörelser fortsätter att gå i spetsen för kravet att Sverige skall ta sitt internationella ansvar, även när det kärvar i den svenska ekonomin. Det är därför folkpartiet nu igen föreslår att anslagen skall höjas utöver det påslag regeringen föreslår och som nätt och jämt kompenserar för penningvärdeförsämringen. Fru talman! Det kan alltid hävdas att det lilla Sverige inte ensamt kan klara alla världens problem. Men det är ingen som har sagt att vi kan det heller, bara att det är viktigt att vi tar vår del av ansvaret. Det kan också sägas att det väl inte spelar så stor roll med några hundra miljoner upp eller ned i just den svenska biståndsbudgeten på drygt sex miljarder. Men siffrorna i sig är inte det enda viktiga. Det är vad de står för. Enprocentsmålet är viktigt därför att det representerar ett ansvarstagande från Sveriges sida för nöden och fattigdomen i världen. Att pruta i den budgeten är att pruta på vår solidaritet med människor som har det svårt. Att hänvisa till våra egna ekonomiska svårigheter är i klartext att säga att bibehållen standard för världens rikaste folk är viktigare än att hindra mycket fattiga människor att gå under. Den politiken blir inte lättare att försvara när vi vet att den på sikt är oklok också om man ser till vårt egenintresse. I ett tal inför Sparbanksföreningens konferens ”Vårt ekonomiska läge” sade Olof Palme att regeringen såg det som ”en av våra viktigaste utrikespolitiska uppgifter att inom de internationella samarbetsorganen och på annat sätt verka för en samlad omläggning av den ekonomiska politiken i tillväxtfrämjande och sysselsättningsskapande riktning”. Olof Palme lyfte särskilt fram de svårigheter som den ensidiga åtstramningspolitiken lett till för u-länderna. Han tycktes i själva verket mena att den svenska socialdemokratin, på vars vägnar han talade mera än på sin regerings, var mer eller mindre ensam i världen om denna insikt. Det är synd, fru talman, att denna unika insikt i så liten utsträckning satt sin prägel på regeringens biståndsbudget.
Fru talman! Ola Ullsten har givit en intressant beskrivning av de globala problemen, och de är förvisso stora. Men vad är Ola Ullstens recept? Pläderar Ola Ullsten för att alla länder skall ha jättelika budgetunderskott? Pläderar Ola Ullsten för att alla länder skall köra underskottsekonomier? Är det inte så att dei är från länder som har bedrivit en s.k. konservativ politik som hoppet nu kommer om en konjunkturuppgång, som kommer såväl i-länder som u-länder till godo? Jag skulle vilja fråga: Vad är innehållet i Ola Ullstens solidaritet — u-hjälp med lånade pengar? En gnutta självrannsakan tycker jag faktiskt hade varit på sin plats i Ola Ullstens inlägg. Det var ju trots allt under folkpartiets fögderii Arvfurstens palats som de stora reservationerna på biståndsanslaget växte sig allt större. Ola Ullsten, som gärna frammanar bilden av svältande barn, borde ha oroat sig över att en större andel av de svenska biståndsanslagen inte når fram till de behövande. Jag tycker att det vore intressant att få Ola Ullstens kommentar till detta.
Fru talman! Jag försökte säga vad jag menade var mitt recept mot underutvecklingen i de fattiga länderna. En viktig del av detta recept var kravet på att vi och andra industriländer, som trots våra problem ändå är ojämförbart rika, faktiskt ställer upp och ger avkall på våra krav för att i någon mån låta u-länderna komma i kapp. Till sist är det faktiskt detta det handlar om, Margaretha af Ugglas — även om man talar om att vi tvingas använda upplånade pengar för vår biståndsverksamhet. Frågan är: Skall vi använda pengarna för att upprätthålla vår egen standard, eller skall vi använda dem för att hjälpa u-länderna att komma ur fattigträsket? Det är ytterst detta det handlar om. Sedan till talet om de växande reservationerna, som i stort sett skulle vara mitt fel. För det första är de egentligen inte anmärkningsvärt stora. För det andra finns de därför att man har varit — och, hoppas jag, fortsätter att vara — noggrann i sin planering och inte bara pytsar i väg pengar därför att de finns utan vill att de skall komma till rätt användning. Projekten skall vara väl förberedda och väl genomtänkta. Därför uppstår reservationer. Till sist, fru talman, hävdar Margaretha af Ugglas med en trosvisshet som jag hoppas att hon får beröm för i sitt eget parti — men hon får det inte av mig — att det är från de länder som har fört en konservativ ekonomisk politik som hoppet om en uppgång i konjunkturen nu kommer. Ja, i den mån det är så, beror det faktiskt på att man i de länderna har insett sitt misstag och börjat föra ett annat slags politik, vilket både Margaretha af Ugglas och jag skall vara mycket glada över.
Fru talman! Jag tolkar Ola Ullstens inlägg så att han inte tycker att man skall bedriva u-hjälp med lånade pengar. Slutsatsen måste bli att vi i denna kammare skall fatta sådana beslut att det bistånd och den solidaritet vi utövar gentemot u-länderna kommer att utövas med egna svenska resurser och icke med lånade pengar. Men då måste det föras en annan statsfinansiell politik här i landet, som ger utrymme för en u-hjälp som är baserad på svensk solidaritet.
Fru talman! Jag vet inte om man skall uppfatta det som Margaretha af Ugglas nu sade så att vi skall inställa biståndsverksamheten till dess att vi har en totalfinansierad budget, dvs. inga underskott alls. Om det fanns någon mening i det borde det vara denna, men den förmodar jag att Margaretha af Ugglas kommer att retirera från i sitt nästa inlägg, och då är det ingenting kvar av det första. Till sist handlar det faktiskt om just det jag sade — om fördelning av resurserna. Vem skall använda dem? Skall vi använda dem helt och hållet för egen del för att upprätthålla världens redan högsta standard, eller har vi möjligen råd att dela med oss litet grand? Jag tycker att vi har råd att dela med oss — ganska mycket.

Fru talman! Det är åtskilligt i vad herr Ullsten har sagt som jag kan instämma i. Det gäller målen för biståndspolitiken, och det gäller dess inriktning. Jag vill här bara ta upp något om de beräkningar som herr Ullsten kritiserar. Då får jag delvis anknyta till en debatt som har förts i kammaren under förmiddagen och därför kan jag bli ganska kortfattad. Det är alldeles klart att regeringen står fast vid att 190 av årets bruttonationalintäkt skall användas för biståndsmedel. Vi åstadkommer det genom vad man kan kalla nya, friska pengar, men också genom att i årets anslag ta i anspråk en mindre del av de betydande ackumulerade reservationer som vi har sedan tidigare år, som alltså består av icke utnyttjade medel. Man kan föra en diskussion i oändlighet om detta tillvägagångssätt. Vi har menat att det, med hänsyn till den statsfinansiella återhållsamhet som får prägla övriga delar av budgeten, är rimligt att också biståndsbudgeten bringas i balans på det sättet att vi tillfälligt utnyttjar reservationer som förut inte använts. När det sedan gäller frågan om avindexering av biståndet diskuterar vi faktiskt inte längre årets budget och den del av denna som handlar om biståndet, utan nu hänvisar herr Ullsten till en diskussion som förs i kompletteringspropositionen. Den innehåller en långtidsbudget och beskriver hur vi tänker oss den ekonomiska utvecklingen en rad kommande år. Regeringen står inför uppgiften att med oerhörda ansträngningar försöka få balans i vår ekonomi. En av de mest grundläggande förutsättningarna för detta är att vi kan pressa tillbaka den höga inflationstakten. Regeringen har därför ställt upp som ett mål att bringa ned inflationstakten till 4 96. Om vi inte kan få ned inflationen till en nivå av ungefär den omfattningen, är det alldeles tydligt att vi inte kan upprätthålla tillväxt och sysselsättning i vårt land. Då får vi en mycket lägre bruttonationalintäkt, och 196 av denna sjunkande bruttonationalintäkt kommer att vara till nackdel för uländerna. Vi ställer alltså upp målet att få ned inflationen till 4 26. Regeringen förklarar samtidigt att det då blir nödvändigt att indexeringar och andra slag av priskompensationer påverkas. För 1984 tänker man sig en uppräkning av högst 4 96. Det skulle gälla försvarsanslagen, u-landsbiståndet, tidskoefficienten för statliga bostadslån och jordbruksprisregleringen. Hela syftet med denna politik är att bryta de förväntningar som finns om en fortsatt hög inflation. Vi hoppas att vi skall lyckas med denna begränsning av inflationen. Om vi inte lyckas, kommer inte nästa års anslag för u-hjälp att uppgå till fullt 126 av bruttonationalintäkten. Det kommer att bli en eftersläpning. Under det följande året beräknas återigen 1 90 på den faktiska bruttonationalintäkten, med ett därpå uppräknat pristal. Så har det i själva verket gått till tidigare också. Man har underskattat inflationen. Den beräkning som man gjort har inte lett till att det blivit 1 96 av bruttonationalintäkten som har anslagits, eftersom beräkningen har byggt på ett lägre inflationstal än det verkliga. Den nya regeringen har satt målet högt för att bekämpa inflationen. Den har velat gå så långt som till att säga att vi måste sträva efter att hålla inflationen kring 4-procentsstrecket. Det har helt och hållet skett med sysselsättning och tillväxt för ögonen — och därmed också i syfte att åstadkomma en så god bruttonationalintäkt som möjligt och därigenom även en hög andel till u-hjälpen. När det sedan gäller frågan om att använda u-landskrediter tar herr Ullsten också upp en sak som inte nämns i årets budgetproposition men väl i kompletteringspropositionen. Där hänvisas bl.a. till möjligheten att till kreditmarknaden föra vissa delar av det svenska biståndet till u-länderna. Man hänvisar till den pågående utredningen om u-landskrediterna som kan ge möjligheter till detta. Kreditbeloppen skall då kunna ingå i biståndsramen. Här är bara att konstatera, som jag framhållit förut, att vi har att avvakta denna utrednings förslag. Den är f. ö. tillsatt av herr Ullsten, efter vad jag förstår, och vi har inte tänkt avbryta utredningen utan låta den lägga fram sitt förslag, och sedan får vi pröva förslaget. Herr Ullsten säger att man inte kan räkna in kreditbeloppen i biståndsramen om man inte helt gör om systemet. Ja, det är detta som är frågan för förre riksbankschefen Hans Lundströms utredning, dvs. om man kan göra om systemet och i så fall hur och hur mycket. Vi vet att sådana system finns i andra länder och att de är internationellt accepterade, av bl.a. OECD, som ställer upp vissa normer för hur u-landsbiståndet skall räknas. Jag vill avslutningsvis i detta inlägg säga att vi uppfattar OECD:s rekommendationer som en förpliktelse. Det innebär bl.a. att 86 20 av det totala biståndsanslaget skall vara gåvobistånd.

Fru talman! Jag noterade att utrikesministern var noga med att säga att han i årets budget kan garantera att vi kommer upp till 1 26 av bruttonationalinkomsten. Men nu sker inte ens det, därför att denna dubbelräkning av anslag som regeringen har börjat med faktiskt är lika felaktig i dag som den var när den föreslogs av moderaterna för ett år sedan, då man kritiserade den precis lika hårt som jag nu kritiserar regeringen för samma politik. Det blir alltså inte 1 96 — låt vara att det inte är så långt ifrån. Att utrikesministern trycker på just årets budget måste bero på att man faktiskt har för avsikt — det framgick nu av hans anförande — att överge enprocentsmålet om det skulle krävas. Denna idé med en s.k. avindexering innebär att man, under den tid som denna avindexering pågår, upphör att beräkna biståndsanslagen i BNI-termer. I stället skall man utgå från ett visst inflationsantagande. Men ponera att inflationen — och den brukar inte alltid bli det man säger utan kanske högre än man har tänkt sig — i stället för 4 90 skulle bli vad den råkar vara just i dag, nämligen 8 20! Då händer det att biståndsanslaget på fem år kommer att sjunka från nuvarande 1 9; till 0,8 96. Och skulle inflationen fortsätta att ligga på den nivån kan ju biståndsanslaget mycket väl sjunka ännu mer. Nu skall vi i och för sig inte hoppas att det inträffar; vi skall arbeta för motsatsen — där har regeringen mitt och folkpartiets fulla stöd. Men det väsentliga här, fru talman, är ju att regeringen faktiskt har aviserat — det bekräftas nu av utrikesministern — att man inte längre håller enprocentsmålet heligt. Man är beredd att säga att om den svenska ekonomiska situationen kräver det kommer vi att gå ifrån enprocentsmålet och i stället räkna upp biståndet med en fast procentsats. Då kan man inte längre säga att man står fast vid enprocentsmålet, och det blir inte bättre av att man inte ens gör det detta år. Sedan till den andra frågan, dvs. frågan om krediterna. Det är i och för sig bra att ni inom regeringen inte avser att avbryta den utredning jag tillsatt. Men ni måste ändå ha en föreställning om vad det är ni tänker göra. När jag läst biståndspropositionen har jag inte kunnat låta bli att som bredvidläsning ha kompletteringspropositionen, och där står det faktiskt på tal om u-krediterna, som ibland kallas för blandade krediter, att ”kreditbeloppen skall kunna ingå i biståndsramen”. Så står det alltså i Kjell-Olof Feldts proposition — det är möjligt att utrikesminister Bodström har en annan mening. Vi vet att denna förmånliga kredit består dels av en biståndseller gåvodel på minst 25 96, som skall belasta biståndsbudgeten — det tycker jag är riktigt, eftersom det är bistånd det handlar om — dels av ett kreditbelopp som motsvarar resten. Innebörden i det jag citerade måste då vara att man skall låta hela krediten avräknas mot biståndsanslaget. Om detta är tanken, innebär det att man tar ifrån den egentliga biståndsverksamheten belopp som så småningom - i själva verket ganska snart — motsvarar ungefär 1 miljard kronor. Eller också innebär det att man gör om hela kreditsystemet och inför ett helstatligt system för kreditgivning till u-länderna, som vi hade tidigare. Men då kommer vi inte längre att kunna hålla fast vid den vedertagna definition av begreppet bistånd som vi har antagit i Sverige, utan då går man ifrån den och räknar in i biståndet också det som är kommersiella krediter. Mot bakgrund av det herrans oväsen — jag vill gärna kalla det så —som Sture Ericson och andra socialdemokrater åstadkommit här i riksdagen när vi har diskuterat ett införande av blandade krediter över huvud taget, och som handlat om att de borgerliga regeringarna var på väg att kommersialisera det svenska biståndet, måste jag säga att man tar sig för pannan när man anar vilka avsikter det är som den socialdemokratiska regeringen nu har. Jag tycker det är rätt att tillämpa blandade krediter. Det är rimligt att stödja u-länderna också på det här området och att anpassa sig till de internationella reglerna. Men det är inte rimligt att låta allt som har med krediter att göra, alltså även den kommersiella verksamheten, bli en del av det svenska biståndet. Det innebär i praktiken, herr utrikesminister — detta går inte att komma ifrån, för så vitt ni inte kan prestera argument som vi inte har hört — att motsvarande summa tas bort från den egentliga biståndsverksamheten.

Fru talman! Jag framhöll tidigare att avindexeringen innebär att man — om man nu stannar för 4 76 som gräns för inflationen — kommer att göra en beräkning av bruttonationalintäkten där man har 4 90 som den övre gränsen. Det följande året utgår man från den bruttonationalintäkt som faktiskt har förelegat. Om den är större till följd av att man har underskattat inflationen, är detta den nya utgångspunkten när man därefter går vidare under ett följande budgetår. Det blir alltså inte på det sätt som herr Ullsten antyder, att belopp ackumuleras år från år, utan det blir i stället en förskjutning av utbetalningarna. När det sedan gäller frågan om krediter har jag redan nämnt att en utredning arbetar med den och att jag utgår från att denna utredning kommer att lägga fram ett förslag som är väl förenligt både med riksdagens intentioner och med internationalla regler. Det måste vara rimligt att avvakta utredningens förslag, innan man för en debatt om förslagets innehåll och dess tänkta verkningar.
Fru talman! Jag tror inte att jag har så stor anledning att använda hela den taletid på sex minuter som står till mitt förfogande. Jag får säkert inte något bättre svar om jag gör det. Men låt mig använda ett par minuter till att bl.a. citera vad som står i kompletteringspropositionen: ”Begränsningen i inflationsuppräkningen bör i tillämpliga delar gälla fr.o.m. ingången av 1984 om inte särskilda omständigheter motiverar en annan tidpunkt. Principerna innebär sålunda att endast den förutsatta prisökningen tillåts slå igenom i berörda utgifter under 1984.” Härefter fortsätter man att resonera om detta som ett — såvitt jag förstår — permanent system. Det innebär ju att man i och för sig ger sig in på en kanske ganska vettig princip att hålla nere utgifter i Sverige, att man försöker få alla parter på den svenska ekonomiska scenen att agera till förmån för en lägre inflationstakt och hålla tillbaka sina anslagskrav och därmed också hålla tillbaka köpkraften ute i samhället. Men alldeles oavsett om det skulle handla om ett år och någon sorts fördröjd utbetalning av biståndsanslagen i framtiden — jag hängde inte riktigt med i de tekniska svängarna — vad är det för idé som ligger bakom att man också skall ta med u-länderna i den här svenska nationella samlingen i kampen mot inflationen? Vad kan de prestera på den svenska ekonomiska scenen som gör att inflationsförväntningarna hålls nere och prisstegringstakten dämpas? Ingenting, såvitt jag förstår. Det enda som händer är att om vi i Sverige misslyckas med vår inflationsbekämpning — och de grepp vi har sett hittills har inte varit särskilt lyckade; inflationen gick i raskt tempo upp till det dubbla så fort Lennart Bodström kom i regeringen — är att u-länderna får betala för det. Det blir resultatet, alldeles oavsett hur man tricksar med tekniken i det här sammanhanget. Jag menar att detta är oacceptabelt. Det enda som är acceptabelt, om regeringen vill hålla fast vid enprocentsmålet, är att man fortsätter att räkna bruttonationalinkomsten som underlag, gör en beräkning av hur stor den skall bli under det år det gäller och sedan ger 1 96 av detta i bistånd. Det är det vi har ställt oss bakom från alla partier i riksdagen till helt nyligen, men nu tycks gärdet vara mer eller mindre upprivet. När det till sist gäller u-landskrediterna hoppas jag fortsatt att ni skall fullfölja utredningen. Eftersom jag har skrivit direktiven till den kan jag försäkra utrikesministern att det aldrig i livet har varit min avsikt att vi skulle till biståndsbudgeten överföra kostnader för kommersiella krediter. Vi har velat hjälpa upp de kommersiella krediterna, vi har velat skapa bättre förutsättningar för u-länder att köpa svenskt, om man så vill, och att få svenska investeringar genom att på samma sätt som andra länder bidra med en del av krediten i form av gåva. Då kan man med fog säga att det är ett bistånd. Men vi har aldrig varit inne på tanken att rent kommersiella krediter skall betalas över biståndsbudgeten. Jag hoppas — vid Gudi, höll jag på att säga — att detta icke är den socialdemokratiska regeringens avsikt.
Fru talman! Herr Ullsten åberopar mitt inträde i regeringen som grunden för en ny politik. Låt mig då säga att hade svensk ekonomi, med balans i utrikeshandeln och med balans i statens budget, sett ut som den gjorde när herr Ullsten tillträdde arbetet i regeringen, då hade vi i dag inte behövt föra denna debatt. Dess värre var svensk ekonomi i ett helt annat skick när ni lämnade regeringsinnehavet än när ni tillträdde det. Vad vi nu är i färd med är att försöka skapa balans i ekonomin. Ett av de väsentligaste bidragen är att försöka dämpa de inflationsförväntningar som nu förekommer. Det kommer att gälla försvaret, det kommer att gälla jordbruksprisregleringen, det kommer också att gälla u-hjälpen. Herr Ullsten säger att det kanske — men inte helt säkert — är vettigt att göra en begränsning och hålla tillbaka utgifterna i Sverige. Låt mig då säga att u-landsbiståndet är en utgift i Sverige och en intäkt i u-länderna. Den bild som ni här har tecknat av konsekvenserna är inte riktig. Tillämpningen av den politik som i kompletteringspropositionen antydes kan på sin höjd leda till en försening och en långsammare utbetalning men inte till sådana ackumulerade förluster för u-länderna som herr Ullsten talat om.

Fru talman! I vårt land finns det ett starkt folkligt stöd för FN och dess målsättningar. Sverige deltar också mer än de flesta länder i FN:s ekonomiska och sociala arbete. Det är insatser som har en oerhörd betydelse för många människor. Låt mig ta ett exempel. Utrikesministern nämnde förut det skrämmande faktum att det dör ett barn varannan sekund på grund av hunger eller sjukdom. Den värsta barnadödaren i dag är diarrésjukdomarna. I en del u-länder är det 40 96 av de barn som får diarré som dör. Ändå finns det ett mycket enkelt sätt att bekämpa sjukdomen. FN:s barnfond, UNICEF, har ett program, där man ger de diarrésjuka barnen en enkel lösning av socker, salt och vatten. Resultatet blir att kanske 1 96 av de sjuka barnen dör i stället för 40 20. Med små medel når man stora resultat. Det tragiska är att UNICEF:s resurser bara räcker till att ha ett sådant här program på några få håll i världen. Det talas ibland om FN-organen som ofantliga byråkratier som inte åstadkommer någonting annat än papper och ord. Visst finns alltid speciella administrativa problem i ett internationellt samarbete. Visst måste vi bestämt driva kravet på effektivitet både inom organisationen själv och i dess biståndsarbete. Men bilden av FN-organen som ofantliga byråkratier som sväller över alla gränser är grundfalsk. Ser vi på hur många som arbetar i FN-organisationerna över hela världen, finner vi att det är 45 000 människor inkl. de som är i biståndsarbete ute på fältet. Det är mindre än vad vi anställer hemma i Göteborgs kommun. De resurser som hela FN-familjen förfogar över är mindre än vad det kostar en stormakt att skaffa 20 bombplan. Något av det mest nedslående i FN är förhandlingarna om hur bidragen skall fördelas: Stora rika makter som brukar framhålla sin egen betydelse blir plötsligt anspråkslösa och kvider över att några få ytterligare miljoner skulle behöva skjutas till för FN-arbetet. Det är ett beklämmande skådespel som dock framför allt sker bakom lyckta dörrar. Det är inget tvivel om att FN har stora möjligheter. Vad som hindrar arbetet är till en mycket liten del administrativa ofullkomligheter; det helt avgörande är att det saknas resurser. I den här debatten råder stor enighet om att vi skall fortsätta biståndet genom FN-organen. Men här finns tre reservationer som jag vill kommentera. Centern vill att vi skall skriva till regeringen och tala om för den att samarbetet med FN:s olika biståndsorgan är en huvudinriktning för svenskt bistånd. När vi har diskuterat detta i utrikesutskottet har vi inte riktigt förstått poängen med att skicka en sådan skrivelse till regeringen. Inget annat parti har kunnat förstå vad det skulle vara för mening med en sådan framställan. Vad innebär det när man säger att FN-biståndet skall vara en huvudinriktning för svenskt bistånd? Det bilaterala biståndet utgör i dag mer än två tredjedelar av det totala biståndet, och det multilaterala biståndet är noga räknat 27,8 26. Räknar man i pengar finner man alltså att FN-biståndet inte är någon huvudinriktning för svenskt bistånd. När det gäller nästa budgetår föreslår centern inte en krona mer än de 27,8 procenten. Det kan väl finnas ett gott syfte med förslaget i motionen, men språket är så oklart att det hela blir meningslöst. Moderaterna är däremot konkreta. De föreslår 40 milj.kr. mindre till FN-biståndet. De anser att Sveriges andel av FN-organens finansiering är för hög. Jag vill dock peka på att vår andel faktiskt har minskat under de gångna åren, framför allt beroende på att den svenska kronan har sjunkit i värde i förhållande till dollarn. I dollar räknat har anslagen minskat. Den tendensen skulle ytterligare förstärkas, om moderaterna fick råda. Från vpk anförs i en reservation att Sverige bör lämna Världsbanksgruppen och därmed också Internationella utvecklingsfonden. Det är dock faktiskt så att även de mest progressiva u-länderna anser att det är bra, om Sverige är med i det arbete som det här gäller. De tycker att det är värdefullt att få en lånemöjlighet via Internationella utvecklingsfonden. Den enorma skuldsättning som uppkommit för u-länderna under senare tid har ju medfört att de multinationella privatbankerna har fått en ställning som storfinansiärer i förhållande till u-landsregeringar. Privat överföring av krediter dominerar kraftigt över överföring via internationella organisationer och offentliga krediter i övrigt. I valet mellan privatbankernas lån och de internationella finansieringsorganisationernas hårda lån är det inte något tvivel om att u-länderna föredrar lån från de internationella organisationerna. Trots det tvingas allt fler u-länder i dag att ta upp allt större privata krediter, som måste betalas tillbaka på kort tid. Internationella utvecklingsfonden ger lån på mjuka villkor, vilket är av särskilt stort värde för u-länderna. Det skulle enligt min uppfattning vara mycket bra, om i-länderna gav rejäla tillskott till Internationella utvecklingsfonden. Jag vill avslutningsvis citera två meningar ur utskottets skrivning om FN-arbetet: ”FN är det främsta uttrycket för internationell solidaritet och internationellt samarbete. Vårt stöd för FN bör därför inte bara vara politiskt utan också underbyggas av en vilja att ge FN ekonomiska möjligheter att verka för en säkrare och tryggare värld.”

Fru talman! Jan Bergqvist berörde den moderata inställningen till anslaget till internationella biståndsprogram. Framställningen var något dunkel, och jag skall begagna tillfället att förklara innehållet i vår uppfattning litet bättre. 40 miljoner mindre sade Jan Bergqvist att vi anslog. Mindre än vad? Ja, vi anslår exakt samma summa som tidigare år, alltså enligt 1982/83 års budget, och vi prutar 40 miljoner i förhållande till regeringens förslag i detta års budget, alltså den som vi i dag diskuterar. Om detta klarläggs, förstår man bättre skillnaden. Vi gör detta — som jag framhöll i mitt huvudanförande — med utgångspunkt från att det på det här kontot totalt sett finns ointecknade reservationsmedel till så stora belopp, att man med utnyttjande av dem under det kommande budgetåret inte behöver riskera någon negativ påverkan på FN:s arbete. Regeringen har själv anlitat dessa reservationsmedel, dock på ett helt annat sätt än vad vi moderater vill göra. Regeringen använder i detta fall medel två år tillbaka i tiden — ja, man t.o.m. spekulerar i kommande reservationsmedel. Vi tycker att det är bättre att klart redovisa vad det är fråga om. Det är ju så, att tar man i anspråk en reservation från ett föregående år och nyaktiverar den som ett tillskott för att upprätthålla den mycket eftersträvansvärda enprocentsnivån, så tar man bort motsvarande pengar som avser ett tidigare år. Retroaktivt åstadkommer man då att man för det tidigare året inte kan påvisa att man legat på enprocentsnivån.
Fru talman! Till Sten Sture Paterson vill jag säga, att det är svagt att ni inte kan stå för att ert förslag faktiskt innebär en realsänkning av de resurser som ställs till FN-arbetets förfogande. Det är självklart att detta har betydelse och att det kommer att försvaga det praktiska arbetet. Till Sture Korpås: Det finns väl inte någon anledning för oss att gå in i större polemik när det gäller FN-arbetets betydelse. Men jag står fast vid att det är poänglöst att skicka en skrivelse till regeringen och säga att FN-arbetet utgör en huvudinriktning för svenskt biståndssamarbete — så där allmänt sett. FN-biståndet är 27,8 90 av det totala svenska biståndet i den kommande budgeten. Det är regeringens förslag och det är centerns förslag. Om man vill höja den andelen, som Sture Korpås antydde, finns det egentligen bara ett sätt att göra detta, och det är att föreslå en konkret höjning i kronor. Att rent allmänt tala om att andelen bör höjas hjälper inte FN-arbetet, utan det är först med konkreta anslagshöjningar som man får resultat.
Fru talman! Jan Bergqvist fortsätter att försöka skapa dunkel omkring det multinationella biståndsprogrammet. Vi åstadkommer en realsänkning, säger Jan Bergqvist. Jag undrar vad han räknar med då. Visst åstadkom man en realsänkning, men det gjorde regeringen med en devalvering på 16 90. Det är en verklig realsänkning. Nu har debatten inte tagit hänsyn till det. Vi brukar inte göra en automatisk uppräkning för sådana inträffade händelser, utan vi har från moderat håll utgått från tidigare använd praxis. Vi går på tidigare års anslag, på reservationer, och ser att verksamheten utifrån de siffrorna kan hållas på en oförändrad nivå. Därigenom finns möjligheter att genom rationaliseringar öka effekten på penningströmmen.
Fru talman! Uttalandet om att verksamheten kan ligga på en oförändrad nivå håller inte. Självfallet kan inte verksamheten ligga på en oförändrad nivå om det blir fråga om kraftiga realsänkningar. Det uttalande som Sten Sture Paterson gjorde nu har knappast ens stöd i reservationen. Där talar man i stället om behovet av återhållsamhet och om att våra andelar inte kan ligga kvar på den höga nivå som regeringen föreslår. Jag tycker att det i reservationen klarare framgår vad det är fråga om, nämligen att ni vill skära ned på den faktiska verksamheten.

Fru talman! Jag vill inledningsvis anknyta till vad Bertil Måbrink tidigare citerade, nämligen Fidel Castros tal vid de alliansfria staternas möte i New Delhi i år. Det har även tagits upp av flera andra talare: Om vi beslöt oss för att med en tyst minut hedra var och en av de människor som under 1982 dog av orsaker förknippade med svälten, skulle vi inte kunna hälsa nästa århundrade. Då skulle vi fortfarande vara tysta. Därför tänker jag förhålla mig tyst. Fru talman! Sedan tänkte jag uppehålla mig vid det som händer i Centralamerika samt vid IDB och Världsbanksgruppen, som Jan Bergqvist just var inne på. Låt mig börja med det senare. Jan Bergqvist hävdar att också de mest progressiva regimerna tycker att det är bra att Sverige ingår i IDB och Världsbanksgruppen. Vi tycker inte det. Det tycker inte heller t.ex. Samir Amin, professor i ekonomi och tidigare chef för Afrikanska institutet för internationell planering och utveckling i Dakar. Nu leder han projektet Strategier för Afrikas framtid, till största delen bekostat av svenska biståndsmedel. Han är mycket kritisk mot Världsbanken. Förra året, 1982, skrev Världsbanken en rapport där Amin från början skulle delta, men han refuserades till följd av sina kritiska synpunkter. Vad han försökte göra var att avslöja myterna kring Världsbanksgruppen. Han avslöjade myten att ”aid” — hjälp — innebär hjälp och visade att den är motsatsen, ett instrument för imperialismens krafter att än hårdare suga ut tredje världens länder. Statistiken, som Bertil Måbrink tidigare i dag har tagit upp, visar tydligt att USA och de multinationella bolagen ekonomiskt och politiskt bidrar till tredje världens fattigdom och att de därvid använder sig av bl.a. Världsbanken. Och Sverige medverkar. Jag medverkar. Vi bidrar alla med skattemedel till att suga ut tredje världens länder, till att se till att en del dör av hunger och svält. Världsbankens rapport är inte till för att bli diskuterad, säger Amin. Dess syfte är att få länderna i Mellanafrika och södra Afrika att underkasta sig de multinationella bolagens strategi. Utveckling vill banken inte ha. Rapporten är industrifientlig, Banken vill inte se reell utveckling i Afrika. Den vill bara skydda de multinationella bolagens mineraltillgångar genom att satsa just så mycket som krävs för lydregimernas säkerhet. Utveckling kan leda till att de reaktionära regimerna skuffas undan och att väst mister kontrollen över mineralleverantörerna genom ”Opec-karteller”. Det är hårda ord men de är sanna. Världsbanksgruppen har mycket på sitt samvete. Inte minst gäller det IDB, den interamerikanska utvecklingsbanken. IDB var en solidaritetsfråga för socialdemokraterna när de var i opposition. Arbetarrörelsens solidaritetsmoral ställdes på sin spets. Den har mani dag svikit. Då sade man att IDB försvårade en demokratisk utveckling i Latinamerika, att den understödde och var en del av den ekonomiska struktur som bildar bas för utplundring av och socialt förtryck i Latinamerika. I dag bidrar Sverige under den socialdemokratiska regeringen till att understödja precis det som man tidigare var emot. Jag skall inte gå igenom alla protokoll, men Ingvar Svanberg har tidigare sagt att Sverige inte borde binda sig för framtida insatser i banken som försvårar en omprövning av medlemskapet. Mats Hellström har sagt detsamma. Genom att ge pengar till IDB understöder den socialdemokratiska regeringen i dag bl.a. massmorden i El Salvador. Man understöder det som pågår i Jamaica och på olika håll i Latinamerika. Jag kan, fru talman, inte tycka annat än att det är ynkligt av den socialdemokratiska regeringen. Sedan till situationen i El Salvador, Nicaragua och Guatemala. Den socialdemokratiska regeringen har de facto intagit en skarpare hållning gentemot förtryckarregimerna. Den har också intagit en mer positiv hållning till vad som händer i Nicaragua. Men samtidigt avvisar man t.ex. ett stöd till Grenada och ett stöd till Cuba. Det ställer vi oss kritiska till. Grenada är ett land som sällan diskuteras i Sveriges riksdag — det är en liten ö i Karibiska havet, så gott som okänd för de flesta svenskar, en f. d. brittisk koloni som blev självständig 1974. Vad man på Grenada har gjort och gör är att befrämja en progressiv utveckling i Centralamerika. Grenada kämpar mot underutveckling och nykolonialism. Man genomförde 1979 en oblodig revolution och har sedan framgångsrikt utvecklat samhällssektorer som utbildning och sjukvård och på en rad områden visat att man verkligen står för någonting positivt. Vi har krävt att Grenada skulle få ett visst bistånd. Landet behöver det, därför att det inte minst i dag hotas av USA. Men det kravet avvisas mycket kortfattat av utrikesutskottet. Också ställningstagandet till Cuba visar var den socialdemokratiska regeringen och utrikesutskottet i dag står. I Stockholms-Tidningen fanns häromdagen en artikel av Ingrid Bergström om just Cuba. Hon skrev följande: ”1975 besökte Olof Palme Kuba och diskuterade med kubanerna. 1976 förordade också SAP-regeringen ett ökat bistånd till Kuba och meningen var att det skulle fortsätta att utvecklas. Vid riksdagsdebatten i maj 1979 om internationellt utvecklingssamarbete ansåg det olyckligt och omotiverat att Sverige inte längre hade något mottagarland för svenskt bistånd i Latinamerika: ”Kubas utvecklingsansträngningar ligger fortfarande i linje med kriterierna för den av riksdagen fastställda ländervalsprincipen”. ”Internationella rapporteringar dokumenterar att Kuba är ett av de länder som bäst förvaltar utländskt bistånd”. ”Det finns ekonomiska och politiska skäl som talar för fortsatt biståndssamarbete med Kuba”. Ovanstående klara formuleringar gjordes av socialdemokratiska riksdagsledamöter i kammaren . Vid biståndsdebatterna 1980 och 1981 visade en kritisk hållning till den dåtida borgerliga regeringens ”kommersialisering av biståndet”. Så sent som 1982 begärde SAP i en motion 20 milj.kr.nor för bredare ekonomiskt samarbete med Kuba.” Och vad har vi att ta ställning till i dag? Jo, vi har att ta ställning till utrikesutskottets hemställan, som innebär att man icke tillerkänner Cuba rätt till bistånd. Cuba har, som Ingrid Bergström framhåller i sin artikel, ingen misär, men detär ett fattigt land. Som en liten nation är Cuba beroende av en omfattande utrikeshandel, beroende av import av färdigvaror, helt beroende av tillförsel av energi och beroende av långa sjötransporter. Cuba drabbas av naturkatastrofer och av USA:s ekonomiska bojkotter och även — det har vi ju tidigare haft uppe till diskussion i kammaren — av USA:s BC-stridsmedel. Vpk anser att utrikesutskottet och socialdemokraterna i det här fallet alltför lydigt ställer upp för de multinationella bolagens intressen, precis som de gör när det gäller IDB. Man borde i stället ställa upp på de progressiva krafterna i Latinamerika. Man borde ge ett ökat bistånd, inte bara till Nicaragua, Cuba och Grenada utan över huvud taget till de svältande, förföljda och förtryckta folken i Centralamerika.
Fru talman! På sina frågor om Latinamerika kommer Eva Hjelmström senare att få svar från Sören Häggroth, som skall redogöra för vår biståndspolitik beträffande det området. I fråga om Internationella utvecklingsfonden, som jag talade om, föreföll det som om Eva Hjelmström inte alls hade hamnat på rätt debatt. Jag vidhåller nämligen att människor även från de mest progressiva u-länderna, som vi träffar här i riksdagen eller i andra sammanhang, tycker att det är bra om vi fortsätter att ge bidrag till Internationella utvecklingsfonden. Man kan och skall vara kritisk mot Världsbanken. Man kan naturligtvis också säga att det finns en deli Internationella utvecklingsfonden som bör uppmärksammas och kritiseras, men det är inte lika mycket. Det är emellertid till Internationella utvecklingsfonden som våra biståndspengar går, och det är den saken vi nu debatterar. Eva Hjelmström sade att Världsbanken har mycket på sitt samvete, inte minst när det gäller IDB. Men IDB är inte kopplad till Världsbanken. Det verkar som om Eva Hjelmström har blandat ihop IDB och IDA på ett märkligt sätt. Lägg märke till att vi nu diskuterar de svenska biståndsanslagen. Det går inga biståndsanslag till IDB, utan de svenska biståndsanstagen går till Internationella utvecklingsfonden. Jag anser mig stå på god grund när jag säger, att om Internationella utvecklingsfonden får resurser, innebär det att de multinationella bankerna inte får så stark ställning som storfinansiärer för u-länderna i deras besvärliga skuldsituation. Eva Hjelmström anser att det inte spelar någon roll vad u-länderna säger, utan att det viktiga är vad vpk säger. Vi socialdemokrater är inte lika dogmatiska. Vi ser till vad som i dagens ekonomiska krisläge bäst gagnar u-länderna. Då, säger vi, är det värdefullt om många industriländer ger ett rejält stöd till de mjuka lånen via Internationella utvecklingsfonden.
Fru talman! Jag har absolut inte blandat ihop IDB och IDA. Jan Bergqvist frågar sig vad som i dag är bäst för tredje världens länder.

Ta del av de internationella rapporter som finns, studera dem och konstatera vad Världsbanksgruppen har ställt för villkor! Titta t.ex. på vad man har gjort i Tanzania, ett land som Jan Bergqvist ju bör värna om. Vilka villkor ställde man för att landet över huvud taget skulle få dessa s.k. mjuka lån? Jo, man ställde villkor som innebar att den fattiga landsbygdsbefolkningen fick det än sämre, och man ställde villkor som medförde att en progressiv utveckling förhindrades. Jan Bergqvist kan inte vara omedveten om detta. Att jag i sammanhanget blandar in IDB är i och för sig självklart. Även om IDB inte direkt har att göra med vad Världsbanksgruppen utför, innebär socialdemokraternas svek i vad gäller IDB ett brott mot arbetarrörelsens tidigare solidaritetstankar. Det innebär ett brott mot allt vad man har pläderat för i oppositionsställning. 3 Vi från vpk skall återkomma till detta gång på gång. Pengarna till IDB och Världsbanken finansierar bl.a. juntans verksamhet i El Salvador.
Fru talman! Nu blandar Eva Hjelmström in också IMF i Tanzania. Det var ju IMF som förde förhandlingar där, men inte om mjuka lån utan om hårda. Det är ytterst förvirrande att lyssna på Eva Hjelmström. Hon sade faktiskt att Världsbanken har mycket på sitt samvete, inte minst när det gäller IDB. Jag vill i all blygsamhet tala om för Eva Hjelmström att vi nu diskuterar biståndsanslagen. Det är riktigt att vpk har en annan motion, som inte behandlas i dagens betänkande och som tar upp frågan om IDB. Men vad vi nu diskuterar är: Skall Sverige lämna Internationella utvecklingsfonden och därmed avstå från att delta i samarbetet där? Om vi ser detta inte väldigt snävt nationellt svenskt utan i ett internationellt perspektiv, vore det en oerhörd fördel om många industriländer kunde lägga mycket pengar i Internationella utvecklingsfonden. Det skulle nämligen frigöra åtskilliga u-länder från det strupgrepp som de privata multinationella bankerna tar på deras ekonomi.
Fru talman! Jan Bergqvist hänger upp sig på formaliteter. Men jag medger att jag kanske uttryckte mig litet slarvigt i mitt första anförande. I sak gäller det ju vad Sverige skall bidra till eller inte. I sak är frågan: Skall vi ge t.ex. Nicaragua eller FDR/RFMNL mer pengar eller skall vi låta de pengarna gå till Världsbanksgruppen? Jag vidhåller att Världsbanksgruppen inte har fungerat ens med sina mjuka lån, vilket Jan Bergqvist påstår, och stött en progressiv utveckling. T. o. m. USA har minskat sina s.k. mjuka lån och i stället ställt allt hårdare krav när det gäller utlåningen.

Fru talman! Det har fallit på min lott att kortfattat redogöra för utskottets förslag till svenska biståndsinsatser i Afrika under det kommande budgetåret samt att något kommentera de reservationer som i denna del är fogade till utrikesutskottets betänkande. I reservation nr 10, som av utskottets moderata ledamöter fogats till avsnittet Landsbygdsutveckling, förordar reservanterna en striktare tolkning av begreppet landsbygdsutveckling vid svenskt bistånd samt pekar ut tre länder — Tanzania, Angola och Mogambique — som enligt moderat uppfattning genom sina styrelseskick är mindre lämpade som mottagare av svenskt bistånd. Utskottets majoritet delar inte detta snävare betraktelsesätt utan ställer sig bakom propositionens vidare definition av begreppet, innebärande att varje insats skall främja produktionsmöjligheter och levnadsvillkor för den fattiga landsbygdsbefolkningen. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på m-reservationen nr 10. I m-reservationen nr 18 föreslås att landramen för bistånd till Angola skärs ned till 80 milj.kr., medan det i vpk-reservationen nr 19 föreslås att det svenska biståndet till Angola nästa budgetår skall utgå med 110 milj.kr. Utskottet som tillstyrker propositionens förslag om en biståndsram på 105 milj.kr. nästa budgetår, vill understryka Angolas viktiga roll som en bastion mot Sydafrikas aggression i området. Landet utsätts för ständiga och för den fattiga jordbruksbefolkningen mycket kännbara övergrepp av sydafrikansk militär. En minskning av det svenska biståndet i en tid då försörjningssituationen i landet är särskilt svår kan enligt utskottets uppfattning inte komma i fråga. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag till landram för Angola och avslag på reservationerna 18 och 19. Utskottet, som tillstyrker propositionens förslag om en höjning av landramen för Etiopien till 100 milj.kr., erinrar om att svenskt bistånd till Etiopien har utgått under många år. Projekten har bevisligen kommit till stor nytta för den mycket fattiga landsbygdsbefolkningen. Utskottet finner det angeläget att det svenska biståndet till Etiopien kan fortgå i den omfattning som vårt biståndsorgan SIDA föreslagit och avstyrker därför de krav som framförts i den moderata reservationen nr 20. Utöver landramen erhåller Etiopien vid behov svenskt katastrofbistånd. Bl. a. utanordnades nyligen 5 milj.kr. på grund av den torka som drabbat landet. Med hänvisning härtill yrkar jag avslag på vpk-reservationen nr 21. Fru talman! När det gäller svenskt bistånd till Guinea-Bissau och Kap Verde föreslås i den moderata reservationen nr 22 oförändrade landramar för nästkommande budgetår. Utskottet, som finner det angeläget att utveckla de svenska biståndsinsatserna till två av världens fattigaste länder, biträder propositionens förslag om höjning med vardera 5 milj.kr. av landramarna för Guinea-Bissau och Kap Verde. Jag yrkar därför avslag på reservation 22 i denna del. Bertil Måbrink föreslår i reservation 25 oförändrad landram för Kenya — 125 milj.kr. — medan Rune Ångström i reservation 26 föreslår en höjning av landramen för Kenya med 10 miljoner till 135 milj.kr. för nästa budgetår. Utskottet delar propositionens bedömning att 130 milj.kr. är en tillräcklig medelsram för att genomföra pågående och planerade program i Kenya under nästkommande budgetår.

Mocambique tillhör de s.k. frontstaterna och utsätts av den anledningen för Sydafrikas vrede och misshag. Detta tar sig uttryck i militära övergrepp, isoleringsaktioner och infiltration. Den sydafrikanska aggressionen drabbar den fattiga civilbefolkningen med svåra störningar i försörjningsmöjligheterna som följd. Inte minst av denna anledning är det viktigt att pågående och planerade svenska biståndsinsatser kan genomföras. Fru talman! Jag vill liksom utskottet, som finner den i propositionen föreslagna landramen för Mogambique rimlig, yrka bifall till den i propositionen föreslagna summan 255 milj.kr. i landram för Mogambique. I konsekvens därmed yrkar jag avslag på reservation 28 av Carl Bildt m.fl. samt reservation 29 av Bertil Måbrink. Även när det gäller Tanzania vill moderaterna minska det svenska biståndet och denna gång mycket kraftigt. I reservation 34 föreslås en sänkning som jämfört med innevarande budgetår uppgår till 40 miljoner och i förhållande till propositionens förslag för nästa budgetår 60 milj.kr. Utskottet delar den i propositionen uttryckta uppfattningen att Tanzanias mycket svåra ekonomiska situation motiverar ett fortsatt starkt biståndsengagemang från svensk sida. Dock bör biståndet enligt utskottets uppfattning inriktas på konsolidering, upprustning och genomförande av redan befintliga projekt. Utskottet tillstyrker alltså propositionens förslag till landram för Tanzania. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt och avslag på moderatreservationen nr 34 av Carl Bildt m.fl. När det gäller biståndet till Zambia föreslår moderaterna en sänkning i förhållande till regeringens förslag. I reservation nr 39 föreslår man en landram på 165 milj.kr. — 10 milj.kr. lägre än i propositionen — medan Rune Ångström, folkpartiet, föreslår 180 miljoner — alltså en höjning med 5 milj.kr. mer än propositionens förslag. Fru talman! Utskottet delar den av regeringen gjorda bedömningen att en höjning av landramen för Zambia med 10 milj.kr. till 175 miljoner är tillräcklig för att genomföra pågående och planerade program, varför propositionens förslag tillstyrks. Jag yrkar avslag på både moderatreservationen nr 39 och folkpartireservationen nr 40 samt bifall till utskottets hemställan. Så till Zimbabwe. I moderatreservationen nr 41 föreslås att landramen för Zimbabwe bibehålls på nuvarande budgetårs nivå, dvs. 110 milj.kr. Propositionen föreslår en höjning med 15 miljoner till 125 milj.kr. Utskottet ser med stor oro på den senaste tidens tragiska händelser i Matabeleland, men vill uttala förhoppningen att denna inrikespolitiska konflikt inom en nära framtid löses med fredliga medel. Därmed skulle också goda förutsättningar för fortsatt svenskt bistånd föreligga. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag till landram för Zimbabwe och avslag på moderatreservationen nr 41. Fru talman! Under punkten Humanitärt bistånd till södra Afrika föreslår utskottets moderater i reservation nr 49 i enlighet med propositionens förslag en oförändrad medelstilldelning till anslagsposten på 140 milj.kr. Utskottet delar regeringens uppfattning — såsom den uttrycks i propositionen — att behovet av insatser i södra Afrika kommer att öka. Men utskottet anser också att behovet av ökade insatser redan nu motiverar en höjning av anslaget för nästkommande budgetår. SWAPO:s flyktingbosättning i Angola utökas allteftersom kriget trappas upp, och ANC bedriver en omfattande projektverksamhet i frontstaterna, en verksamhet som också den ökar i takt med den ökade tillströmningen av flyktingar från Sydafrika.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 Slutligen, fru talman, föreslår moderaterna i reservation nr 50 en sänkning av anslagsposten Regionala insatser från de i propositionen föreslagna 115 miljonerna för nästa budgetår till 100 milj.kr. Denna anslagspost, som i huvudsak tillkom för att stödja samarbetssträvanden mellan de s.k. frontstaterna i södra Afrika, har visat sig väl fylla sitt syfte, varför utskottet tillstyrker propositionens förslag om 115 milj.kr. till anslaget Regionala insatser. Fru talman!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
Fru talman! Jag tänker inte ta upp någon sakdebatt med Axel Andersson. Det beror inte på att jag saknar argument för våra förslag om högre anslagssummor till ett antal länder som Axel Andersson nämnde, utan på att vi har en uppdelning inom vpk-gruppen, där Oswald Söderqvist har ansvaret för den del som gäller just de här länderna.

Fru talman! Axel Andersson försvarar utskottets skrivning beträffande landsbygdsutveckling och instämmer inte i den moderata synen och fäster inget avseende vid de exempel som anförs ifrån bl.a. Tanzania. Jag skulle vilja stanna ett ögonblick vid de problem som vi belyser i den moderata reservationen nr 10. Vi tar där upp Tanzania som exempel. Det är ovedersägligen så, att just genom landets egen politiska aktivitet försvåras landsbygdsutvecklingen avsevärt. Det handlar om en ganska obestämd politik, parad med en mycket brutal sådan, där man skapar byar genom bysammandragningar som påverkar produktionen i negativ riktning. Man satsar på ganska exklusiva industriobjekt, vilket gör att man inte har pengar för att underhålla vägar och fordon som skall transportera förnödenheter ut till landsorten. Inte ens olja kan nå fram, även om den finns tillgänglig. Det går att anföra en mängd sådana exempel. Detta gör att vi från moderat håll menar att det krävs en fastare organisation, en konsolidering, av svensk biståndsverksamhet. Beträffande alla de av Axel Andersson uppräknade olika länderna har vi från moderat håll sett just på resp. lands möjlighet att tillgodogöra sig biståndet. Där det finns stora reservationer pekar detta ovedersägligen på att biståndsgivningen är före i tiden, före planeringen, och då är det lämpligt att vi ser till att planering och anslagsgivning kommer i takt.
Fru talman! Det skulle både ta lång tid och vara onödigt att upprepa den debatt som tidigare förts här i kammaren, den principiella debatt som också jag kommer att landa på. Det gäller moderaternas synsätt, som skiljer sig från utskottsmajoritetens beträffande bistånd till länder och vilka regimer som styr i länderna. Den debatten fördes tidigare i dag. Jag skall bara referera till vad Stig Alemyr, Rune Ångström och Bertil Måbrink sade. Vi ger bistånd inte till mottagarlandets regim utan till mottagarlandets folk. I diskussioner med landets ledning bestäms inriktningen på biståndet. Vi har inte skäl att från svensk sida som biståndsgivare lägga oss i hur länderna styrs. Beträffande de övriga olika beloppen framgår det klart hur konsekventa moderaterna är när det gäller biståndspolitiken: anslagen skall skäras ner. I de moderata reservationerna föreslår man oftast bara ett lägre belopp utan att argumentera för det lägre beloppet. Sten Sture Paterson talade om stora reservationer. Det har tagits upp tidigare i debatten. Det ligger i biståndsgivningens natur och sammanhänger med projektens olika längd, svårighetsgrad för genomförande och liknande att det blir längre eller kortare perioder mellan utbetalningar av bistånd. Det behöver inte betyda att pengarna är onödiga utan fastmer att de kommer till användning.
Fru talman! Axel Andersson vet mycket väl att det inte föreligger någon principiell skillnad när det gäller uppfattningen att biståndet skall gå till de fattigaste länderna och till de fattigaste i länderna. Men det är inte därför så enkelt att man bara kan skicka ut pengar. När det visar sig att planeringen för biståndsinsatserna inte håller takten med de beviljade medlen utan det uppstår reservationer, då är det en teknisk fråga som måste lösas, så att pengarna kommer i arbete snarast möjligt och inte blir liggande. De fattiga folken mår inte bättre av att det ligger pengar outnyttjade, och det är det problemet som vi moderater eftersträvar en teknisk lösning på.
Fru talman! Låt mig bara kort erinra Sten Sture Paterson om det hjälpmedel som riksdag och regering har till sitt förfogande när det gäller bedömningen av svenskt bistånd, nämligen vårt biståndsorgan SIDA, som på ett förträffligt sätt förbereder de ärenden vi handlägger här. Utskottsmajoriteten har diskuterat kring de olika nivåerna, och vi har då litat till den sakkunskap som de på SIDA anställda människorna har och godtagit deras bedömningar. Jag kan bara konstatera att moderaterna är det enda parti som har hamnat lågt när det gäller biståndet till olika länder och att motivering till varför de i de flesta fall har hamnat lägst saknas i reservationerna.

Fru talman! Årets biståndsdebatt äger rum mot en dyster bakgrund. Bläcket i ubåtskommissionens rapport har knappt hunnit torka förrän nya incidenter rapporteras. Ubåtsjakten i Norge understryker lägets allvar. Vi tvingas, trots ansträngda statsfinanser, att anslå medel för att trygga vår säkerhet och vårt territorium. Vem som är skuld till detta är ju numera klarlagt. I en värld som har ett desperat behov av solidaritet tvingar Sovjetunionen oss och andra att avsätta stora resurser till försvar. Jag håller med utskottets ordförande om att det långsiktiga målet måste vara nedrustning och friställande av resurser för bistånd. Tyvärr är vi inte där, och det är tragiskt att behöva konstatera det. Fru talman! Vi moderater har fått mycket kritik för att vi vill minska anslagen till internationellt utvecklingsarbete. Det kan då vara intressant att göra några jämförelser. Regeringens förslag till anslag, som är 0,97 20 av BNI, innebär att anslagen höjts med 30 96 på 3 år eller ca 10 96 per år. Vårt förslag innebär en höjning med 6 26 per år under samma period. Enligt vår uppfattning är den höjningen betydligt bättre anpassad till vårt ekonomiska läge än regeringens förslag. Även med vår anslagsnivå skulle Sverige tillhöra täten i fråga om bistånd. Vi skulle ligga på nära dubbla andelen av BNI i förhållande till vad socialdemokraterna i Västtyskland, vilket land ju har en betydligt bättre ekonomi än Sverige, ansåg sig ha råd med. Vi ligger på en sex gånger högre nivå än de kommunistiska öststaterna. Vårt förslag innebär att vi, med god marginal, uppfyller FN:s mål att de årliga utbetalningarna skall vara 0,7 96 av BNI, ett mål som Sverige har ställt sig bakom. Enligt vår uppfattning innebär vårt förslag en avsevärd kvalitetshöjning på vårt bistånd genom att avgjorda felsatsningar i krigförande länder och i länder där ofattbara grymheter äger rum minskar och biståndet tillförs medel till miljövård och till de enskilda organisationerna, där vår hjälp kopplas samman med ett djupt engagemang hos de enskilda människorna. Fru talman! I reservationerna 9 och 15 understryker vi vikten av att återflödet av svenska biståndsmedel ökar. F.n. beräknas 40 26 komma tillbaka till Sverige genom att biståndsmedel används för att köpa svenska varor och tjänster. Detta är ett unikt lågt återflöde. I propositionen pekas på en lång rad åtgärder för att öka återflödet, t.ex. samarbete med Exportrådet, information till och utbildning av svensk biståndspersonal och näringslivet samt ett förbättrat kontaktnät med de upphandlande myndigheterna i mottagarländerna och inom FN-systemet. Dessa åtgärder är nödvändiga och glädjande, men inte tillräckliga.

Kanske dessa jobb skulle ge en multiplikatoreffekt av betydligt gedignare karaktär än Olof Palmes jobb i Ludwig Svenssons gardinfabrik; de jobben har vi ju inte sett mycket av. Vi finner att våra svaga statsfinanser, som socialdemokraterna ytterligare försvagat under sin korta tid vid makten, och vår kraftigt negativa bytesbalans ställer bestämda krav på hur vi kan utforma vårt bistånd. Ett sådant krav är att återflödet ökar. Vi har då lättare att bära en högre biståndsnivå. Vi pekar på ett mer aktivt samarbete med näringslivet. Näringslivet i vid mening — innefattande kooperativa företag och andra — borde vara en självklar samarbetspartner i de flesta projekt. Det borde också vara möjligt att överlåta hela biståndsprojekt på företag, som då får svara för genomförandet av projekten. Sådana insatser kan med fördel kopplas till u-krediterna. Belastningen på SIDA:s ledningsresurser borde då minska. Vi föreslår också att det obundna importstödet minskas. Detta obundna importstöd innebär ju i praktiken att våra biståndspengar används för inköp från andra industriländer, som ofta själva har en hård bindning av sina biståndsmedel. För att öka återflödet kan man också dra ned bidragen till de lokala kostnaderna. Att täcka de lokala kostnaderna i ett u-land innebär i själva verket att ställa valuta till förfogande, som därefter kan användas för import från andra länder än Sverige. Det finns också ett annat skäl att vara restriktiv när det gäller att täcka de lokala kostnaderna. Ett engagemang från mottagarlandets sida, som tar sig det uttrycket att man tar på sig de lokala kostnaderna, är ju en god test på villigheten att ställa upp för ett visst projekt. Finns inte den viljan, skall vi som givarland säkert vara försiktiga, innan vi binder oss. Om Sverige hade överskott i bytesbalansen och om vi hade full sysselsättning, skulle man möjligen kunna acceptera att vi betalade de lokala kostnaderna. Men i det läge vi nu har är det, enligt vår mening, helt felaktigt. En ökad samverkan mellan SIDA och svenskt näringsliv kan ge bieffekter. Det blir lättare för svenska företag att engagera sig i projekt på kommersiell basis. Sådana insatser kan, utan att över huvud taget belasta den svenska biståndsbudgeten, ge hög utvecklingseffekt. Som exempel på en lyckad samverkan mellan ett svenskt företag och SIDA vill jag nämna yrkesutbildningen i Kidutu i Tanzania i början av 1970-talet. Flera hundra yrkesarbetare utbildades på kort tid. Riksrevisionsverket gav följande betyg: ”Den i detta fall synbarligen smidiga och effektiva projektadministration som åstadkommits av ett enskilt företag bör kunna ge biståndsarbetet en del uppslag.” Herr talman! Man hör ofta i debatten om biståndet att vi är tvingade att ta på oss ansvaret för driften vid pappersbruket i Bai Bang för att inte göra investeringen värdelös. I varje fall har vietnameserna lyckats få oss att tro att vi är oumbärliga. Men så är ingalunda fallet. Ett land som med yttersta hänsynslöshet och med en teknisk skicklighet man motvilligt måste erkänna använder sina ryska stridsvagnar T SS, sitt ryska artilleri och sina ryska luftvärnsrobotar av SAM-typ för att ge sig på oskyddade flyktingläger vid gränsen mellan Thailand och Kampuchea måste självfallet klara att driva ett pappersbruk — om viljan finns. Men det verkar som om krigsviljan dominerar. Vår hjälp måste i Vietnams grannländer ses som ett direkt bidrag till Vietnams terrorverksamhet, och man måste höja på ögonbrynen när vi nu ökar biståndet. I stället för driftstöd till Bai Bang borde sådant stöd utgå till alla de vattenprojekt vi har varit med om att finansiera och som i stor utsträckning står stilla på grund av brist på bränsle, brist på reservdelar eller okunnighet om hur underhåll går till. För bara ett par dagar sedan var det i TV ett program där man visade just detta förhållande. Sådana stillestånd drabbar i mycket hög grad den kvinnliga delen av befolkningen, som oftast har den tyngsta bördan i fråga om både jordbruk och hushåll. Driftstöd till dessa vattenprojekt är lika motiverat som det är omotiverat i fallet Bai Bang. Några ord om vårt särskilda yttrande om livsmedelsbistånd: Vår huvudinriktning måste vara att u-länderna på sikt skall bli självförsörjande med livsmedel. Men den bistra sanningen är att vägen till detta mål är lång, och vi måste under tiden bistå med livsmedel. En sådan hjälp är nödvändig för att trygga de satsningar på landsbygdsutveckling som vi medverkar i. Vi kan genom livsmedelsbistånd minska trycket på naturen och ge tid för långsiktigt gynnsamma åtgärder. Axel Andersson berörde våra anslag till Tanzania, Angola och Mogambique. Vi måste med beklagande konstatera att den utvecklingspolitik som har förts i dessa länder har haft kraftiga socialistiska förtecken och lett till dyrbara misslyckanden och ett ökat beroende av livsmedel utifrån. Utvecklingen under en tioårsperiod är starkt negativ. Kenya däremot, som satsat på familjejordbruket, har haft en betydligt gynnsammare utveckling. Vi tycker att det är naturligt att överskotten i svensk livsmedelsproduktion används för att under en period bistå utvecklingsländer med livsmedel. Spannmål, torkad fisk och vissa mjölkprodukter borde passa väl för denna hjälp, och de svenska åtagandena på detta område borde kunna öka. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga moderata reservationer i betänkandet.
Herr talman!

Herr Virgin får, om han kan, försöka hålla stridslusten kvar till dess att Bengt Silfverstrand har hållit sitt anförande.

Herr talman! Biståndsdebatten har i dag som så många gånger förr rört sig om hur mycket bistånd till de fattiga folken vi anser oss ha råd med och i vilken utsträckning allmänheten är beredd att stödja biståndspolitiken. Det är viktigt att vi söker hålla intresset för en generös biståndspolitik levande när våra egna ekonomiska problem anförs som skäl för en snålare inställning. Det är i en sådan situation särskilt angeläget att ta fasta på, stödja och stimulera det ideella och frivilliga engagemanget för de fattiga folkens sak. Jag vill göra det genom att peka på den mycket framträdande roll som den kristna missionen länge har spelat och alltjämt spelar när det gäller vårt gemensamma ansvarstagande för utvecklingen i de länder som får del av våra biståndsinsatser. Det har sagts många gånger förr men förtjänar att upprepas, att den breda uppslutningen i vårt land kring en förhållandevis generös biståndspolitik i hög grad varit beroende av den opinionsbildande roll som de svenska trossamfunden och missionssällskapen under lång tid har spelat. Långt innan de första biståndsarbetarna sändes ut i NIB:s eller SIDA:s regi hade svenska missionärer under årtionden gjort omfattande och betydelsefulla insatser inom främst sjukvård och undervisning i länder där varken inhemska eller utländska, statligt bekostade insatser tidigare förekommit. Det var också genom dessa missionärers personligt färgade rapporter som den första kunskapen om förhållandena och behoven i fjärran länder på bred front förmedlades till det svenska folket. Så skapades successivt förutsättningarna för den känsla för internationell solidaritet och vilja att hjälpa där hjälp behövs, som var förutsättningen för det svenska officiella biståndsarbetet. När biståndsarbetarna småningom kom för att omsätta svenska biståndsmedel i praktisk hjälpverksamhet — vilket i stor omfattning också innebar hjälp till självhjälp — kunde man inte undgå att lägga märke till både den smidighet och den effektivitet som kännetecknade missionens insatser. Det kom att uppmärksammas än mer när de statliga biståndsadministratörerna började få personliga erfarenheter av de gigantiska problem som reste sig när man ville introducera västerländska synsätt och arbetsmetoder men samtidigt saknade kunskap om mentalitet och traditioner hos de folk som man skulle arbeta för och tillsammans med. Den kristna missionen har ibland i generaliserande formuleringar anklagats för kulturmord. Det är att göra sig skyldig till grov felbedömning och grova överdrifter. Visst har det förekommit misstag och visst finns exempel på okänslighet. Konstigt vore det annars, om man betänker alla svårigheter. Men senare års missionsforskning har visat att det ofta varit missionärerna som svarat för de avgörande insatserna när det gällt att dokumentera och föra vidare uttryck för inhemska kulturer, som av andra skäl än missionärernas insatser och kristendomens inflytande riskerat att falla i glömska och gå förlorade. Jag tror att man kan säga att uppskattningen av den kristna missionens insatser har ökat som ett resultat av de erfarenheter jag här nämnt. Det har inte bara tagit sig uttryck i uppskattande ord och omdömen. En successivt ökande del av biståndsanslaget har kanaliserats till olika projekt genom den kristna missionen och andra frivilligorganisationer. Det hände t.o.m. vid något tillfälle att regeringen ställde mer pengar till frivilligorganisationernas förfogande än vad SIDA hade begärt. Det sägs ibland — och skymtar också bakom en del inlägg i denna debatt — att det inte skulle finnas tillräckligt med väl motiverade och väl planerade projekt att satsa på i u-länderna. Det måste te sig som ett cyniskt svepskäl för alla som bryr sig om hur det verkligen står till i världen. Fråga missionen och andra frivilligorganisationer! Trots att dessa organisationer själva har stora anspråk på förberedelser för de projekt man söker ekonomiskt stöd för är raden av projekt för vilka det saknas medel nästa oändlig. Det förtjänar att betonas att effektiviteten i utnyttjandet av tillgängliga medel är avsevärt större inom dessa organisationer, där man är van att vända på slantarna och dessutom räknar med människors idealitet, än i den direkta statliga biståndsverksamheten. Detta förhållande gör det angeläget att i största möjliga utsträckning utnyttja frivilligorganisationerna för förmedling av svenska biståndsinsatser. Det förtar inte idealiteten i deras arbete, men det möjliggör ideella insatser på nya områden. Också dessa organisationers naturliga kontakter med systerorganisationer i mottagarländer och andra länder talar för ökad satsning genom dem. Missionens erfarenheter kan tas till vara med goda resultat också på områden där kyrkorna inte tidigare varit verksamma eller där i alla händelser inte tyngdpunkten i deras insatser har legat. Utbildningsprojekt med stark praktisk inriktning — t.ex. projekt med vissa yrkesutbildningar — och jordbruksprojekt inom områden där hackbruket ännu är den förhärskande brukningsmetoden utgör bra exempel på detta. Också i sådana sammanhang har det visat sig att förtrogenhet med befolkningens levnadsförhållanden och utvecklingsnivå gör det lättare att hitta den rätta nivån på insatserna. Exempelvis en direkt övergång från hackan till skördetröskan innebär ingen utveckling av genomsnittsfamiljens försörjningsmöjligheter. För missionärerna, som levat nära befolkningen en längre tid, ter det sig naturligt att söka sig fram till mellanformer som möter landsbygdsbefolkningen där den är och att med klokhet och inlevelse följa den på vägen mot en bättre levnadsstandard. Jag är också övertygad om att den kunskap och de erfarenheter som både missionen och andra frivilligorganisationer representerar skulle kunna komma till god användning på nya områden där insatser behöver göras i u-länderna. Många exempel på detta skulle kunna ges. Jag skall nöja mig med ett. Världshälsoorganisationen redovisade i fjol i en stor undersökning alkoholkonsumtionen i ett stort antal av världens länder. Av denna redovisning framgår det med överväldigande tydlighet att det krävs omfattande och kraftfulla insatser, inte minst i vissa u-länder, om inte alkoholproblemen skall bli helt ohanterliga och ödeläggande. Det finns inom SIDA en avdelning, om än blygsam till omfånget och med blygsamma ekonomiska resurser till sitt förfogande, som har till huvudsaklig uppgift att arbeta med alkoholfrågor. På detta område har den svenska nykterhetsrörelsen — och även de kristna samfunden, främst genom DKSN -— en ytterst värdefull sakkunskap. Det skulle vara ett framsynt utnyttjande av de samlade svenska resurserna på detta område att i samverkan mellan SIDA och dess specialorgan för arbete med alkoholfrågor möta och bekämpa alkoholproblemen i u-länderna innan det är för sent. Jag har med mitt anförande velat fästa uppmärksamheten på de stora möjligheter till okonventionella insatser på viktiga områden som erbjuder sig genom att man i större utsträckning än hittills anknyter till och tar i anspråk den idealitet och den sakkunskap som finns inom trossamfunden och andra frivilligorganisationer. Jag har också velat peka på vad dessa organisationer betyder för att hos oss alla hålla vid liv och förstärka viljan till internationell solidaritet. De som arbetar ideellt begär inget tack för sina insatser — även om de är värda det. Det är för dem som det står i en psalm: ”Kraft till tjänst är tjänstens lön.” Omskrivet till ett inlägg i den biståndspolitiska debatten kan detta ungefär bli: Resurser till nya insatser för medmänniskors bästa är uppskattning nog för ett arbete som man bara är tacksam för att få utföra. Herr talman! Det är viktigt att de som arbetar med att omsätta biståndsmedlen till handgriplig hjälp åt människor som törstar efter mat, arbete och utbildning är väl skickade för denna uppgift. Grundutbildning och introduktion i biståndsarbete samt vidareutbildning är av stor betydelse. I syfte att tillgodose behoven på det området har utbildningen vid Sandöskolan kommit till. Riksdagen beslöt för ett par år sedan om nya riktlinjer och ökade uppgifter för denna utbildning. Möjligheten att förverkliga beslutet hämmas emellertid svårt av lokalsituationen. Jag har därför i motion 1772 yrkat att regeringen skall starta en projektering av nya lokaler. Vid Sandöskolan finns en unik kompetens vad avser språkutbildning och u-landskunskap. Denna kompetens kan i dag inte utnyttjas i den grad som vore behövlig och önskvärd på grund av undermåliga lokaler. Det är t.ex. inte möjligt att i de befintliga lokalerna på konkurrenskraftiga villkor erbjuda organisationer, myndigheter och näringsliv en kvalificerad språkundervisning, som är nödvändig i biståndsarbetet. Sandöskolan har också utomordentligt goda möjligheter att snabbt utvecklas till ett nordiskt utbildningscentrum med inriktning på frågor sammanhängande med den tredje världens problematik. Inom Nordiska rådet pågår en översyn av de nordiska ländernas biståndsutbildning som kan komma att ge oss ett ytterligare elevunderlag för Sandöskolan. Mot den här bakgrunden vore det rimligt att regeringen åtminstone ombesörjde att en projektering låg klar för hur nya lokaler borde utformas. En sådan beredskap finns inte i dag. Jag har respekt för om man inte kan besvara frågan när en byggnation kan rymmas i ordinarie budget. Men jag vet av egen erfarenhet att möjligheter att tidigarelägga statliga investeringar kan dyka upp ganska kvickt under löpande verksamhetsår, när det är motiverat av sysselsättningsskäl. Då gäller det att angelägna projekt finns färdigprojekterade. Eftersom regeringen och utskottet instämmer i behovet av att Sandöskolan ges bättre lokaler, borde slutsatsen att projekteringen härför bör påbörjas vara given. Denna slutsats har emellertid varken regeringen eller utskottet dragit. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motion 1772.

Herr talman! I den uppdelning inom den socialdemokratiska utskottsgruppen som vi gjort av detta omfattande betänkande har det fallit på mig att kommentera reservationerna 52-56, 64 och 65. Det innebär i huvudsak När det gäller katastrofbiståndet finns det tre reservationer. Två av dem gäller anslagens storlek: en från moderaterna, som yrkar på att anslaget skall begränsas till 100 milj.kr., och en från vpk, som vill tillföra katastrofposten ytterligare 20 miljoner. Utskottets förslag är 220,6 miljoner. Det innebär i och för sig 20 miljoner mindre än vad regeringen föreslagit, och detta är föranlett av att utskottet har föreslagit en överföring av 20 miljoner för att förstärka anslaget till posten för humanitärt bistånd i södra Afrika. Den tredje reservationen, från centerpartiet, avviker inte vad beträffar anslagets storlek utan handlar i stället om det här speciella anslagets användning. Man menar att det faktum, att detta anslag efter regeringens bedömning också kan användas för oförutsedda behov som inte har direkt karaktär av akut katastrofhjälp, bör ifrågasättas. Utskottets majoritet menar att det inte finns anledning att ompröva det innehåll som denna anslagspost sedan länge haft och hänvisar till vad som sades i betänkandet 1979/80. Där slog utskottet fast att vi inte såg någon väsentlig olägenhet i att låta anslaget vara en post även för icke förutsedda biståndsbehov. Utskottet underströk emellertid, och gör det f. ö. än en gång i årets betänkande, att huvudinriktningen självfallet skall vara att man skall ha medel för katastrofberedskap. Här förtjänar att påpekas att sådana insatser också kan vara katastroförebyggande eller ge hjälp i mera permanenta nödsituationer som inte kan inordnas i landprogrammen. Så, herr talman, över till anslagen till enskilda organisationer. Olika organisationers biståndssamarbete i skilda länder är ett mycket betydelsefullt komplement till det direkta statliga biståndet. Det innehåller samtidigt en stor och engagerad egeninsats när det gäller såväl pengar som personella insatser från organisationerna själva. Jag kan i stort instämma i vad Ingemar Eliasson tidigare sade om betydelsen av ett sådant bistånd. Den anslagsposten har ökat mycket kraftigt på senare år. Det är inte bara ett uttryck för att SIDA liksom riksdag och regering ser detta bistånd som viktigt, utan det är också ett tecken på en glädjande utveckling när det gäller de enskilda organisationernas engagemang i biståndsarbetet. Den kraftiga ökningen har inneburit att anslagsposten har fördubblats på en femårsperiod. På åtta år har den mer än femdubblats. Utrikesutskottet har för årets budget haft att ta ställning till dels propositionens förslag på 215 milj.kr. som innebär ett påslag med 25 miljoner i förhållande till föregående år, dels en enskild centermotion där det föreslås 235 miljoner, dels moderaternas förslag på 230 miljoner, dels folkpartiets förslag på 225 miljoner. Detta är ett utmärkt exempel på den budgivning beträffande olika poster i biståndpropositionen som så småningom resulterat i — som jag tror — ett aldrig tidigare skådat antal reservationer till betänkandet. I detta fall har centern i konsekvens med sitt agerande i Övrigt avstått från att reservera sig på några miljoner hit eller dit, och det hedrar partiet. Återstår alltså reservationskrav från moderaterna och folkpartiet på 15 resp. 10 miljoner större anslag än utskottsmajoritetens. Självfallet kan man diskutera om 215 eller 230 miljoner är den riktiga summan. Låt mig bara påpeka att det hittills aldrig varit så att detta anslag inte har räckt till. Vi kan i bil. 5 till propositionen under rubriken Fakta om svenskt bistånd läsa, att det under 1981/82 utbetalades sammanlagt 133 miljoner av totalt tillgängliga 156 miljoner. Reservationernas krav har under de senaste åren legat på 15-20 26 av anslaget. Det finns således enligt vår mening ingen anledning att förmoda att SIDA, vars anslagsäskande överensstämmer med propositionens förslag, skulle ha gjort en för snålt tilltagen bedömning i år. Dessutom kan vi i Fakta om Sveriges bistånd läsa att mer än hälften av det katastrofbistånd som jag tidigare talade om faktiskt också kanaliseras via enskilda organisationer. I faktadelen kan vi också genom att ta del av en fem sidor lång redovisning av katastrofbiståndet för land efter land konstatera den stora insats som våra olika enskilda organisationer gör även så att säga via denna anslagspost med hjälp av SIDA-medlen. Herr talman! Låt mig så med några ord kommentera frågan om ett FN-centrum för genoch bioteknik i Uppsala, trots att det nu gått några timmar sedan Rune Ångström berörde frågan i sitt anförande. Även om folkpartiet har en reservation i denna fråga tror jag inte att det finns några stora skillnader i synen på detta. Den principiella grunden för utskottets ställningstagande har varit att ett forskningsinstitut för u-ländernas behov skall placeras i ett u-land, speciellt om biståndsmedel skall finansiera verksamheten. Om det skulle visa sig att detta inte är möjligt kan man naturligtvis på nytt ta ställning och verka för en lokalisering till Sverige.